Ärade kammarledamöter! Varmt välkomna åter till ett nytt arbetsår i Sveriges riksdag. Jag hoppas att ni under den sommar som just har svunnit också har haft möjlighet till återhämtning, till umgänge med familj och vänner och till stimulans, både till kropp och själ. Vi kommer denna höst mer än någonsin att behöva dessa nyvunna krafter. På fredag kommer regeringen att presentera sin budgetproposition med åtföljande debatt. Då startar vår helt nya budgetprocess. Detta är den största förändringen i riksdagens sätt att arbeta sedan 1971 då enkammarriksdagen infördes. Vi vet att det kommer att innebära några mycket krävande månader, då det nya arbetssättet skall prövas för första gången. Problem som vi inte har kunnat förutse kan komma att uppstå och vår förmåga att finna konstruktiva lösningar i oväntade situationer kommer att prövas. Med gemensamma krafter och med den kompetens som utmärker riksdagen, dess ledamöter och personal ska vi genomföra vårt arbete, i förvissningen att reformen innebär många fördelar. Större effektivitet, bättre överblick över helheten, möjlighet till mer övergripande debatter men också till ingripande analyser av särskilt viktiga frågor är några viktiga faktorer. Ärade ledamöter! Riksdagen i förändring är en rubrik som är mer aktuell än någonsin. Vid sidan om den nya budgetprocessen påverkas riksdagens arbete starkt av internationaliseringen, framför allt EU samarbetet. Men om Sverige, som vi hoppas, inom kort blir medlem av FN:s säkerhetsråd så kommer också detta att ställa ökade krav på riksdagen. Den nya informationstekniken kommer att få allt större betydelse. Vårt arbete bör inriktas på att hitta goda lösningar på hur dessa pågående förändringar bäst kan användas i ansträngningarna att stärka folkstyret. Detta är vår allt överskuggande uppgift. Ärade ledamöter!

Eders majestäter, Eders kungliga högheter, ärade ledamöter, ärade gäster! Jag vill hälsa alla varmt välkomna till öppnandet av 1996/97 års riksmöte. Vi hedras denna gång av närvaron av sju talmän från länder, som har deltagit i den tredje internationella konferensen för kvinnliga talmän, som har hållits här i Stockholm de senaste två dagarna. We are very happy indeed to be honoured by your presence at the opening ceremony of our Parliament. Eders majestät! Jag hemställer att Eders majestät öppnar 1996/97

Fru talman! Ärade riksdagsledamöter! När Ni, valda ombud för Sveriges folk, i dag åter samlas här i Stockholm, inleds ett nytt arbetsår för riksdagen. Ni har ansvarsfyllda och krävande uppgifter framför Er. Ert arbete kommer att påverkas av vad som händer i vår omvärld, men flera frågor är på grund av sin stora betydelse för vårt land självskrivna på riksdagens bord. Vi blir dagligen påminda om att vi inte lever i någon fredlig värld. Med tillfredsställelse kan vi ändå konstatera att det i dag inte finns något omedelbart yttre hot mot vårt land. Läget kan förändras och det är nödvändigt att vi med uppmärksamhet följer den globala utvecklingen. Genom vårt djupa engagemang i Förenta nationerna och andra internationella organisationer, visar vi vår önskan att ta ett ansvar för utvecklingen även utanför Sveriges gränser. Vår fredsvilja manifesteras bl.a. genom vår kandidatur till en plats i FN:s säkerhetsråd.

Nyligen besökte jag, tillsammans med Drottningen och Kronprinsessan, Finland. För första gången deltog Kronprinsessan i ett statsbesök utomlands, sedan hon uppnått myndig ålder. Om endast några veckor väntas Ungerns president avlägga statsbesök i Sverige, varpå jag i december reser till Chile, tillsammans med Drottningen. Vi följer med stor uppmärksamhet utvecklingen i de baltiska staterna. Vårt engagemang i dessa tre länder är omfattande. Ett utökat samarbete mellan länderna kring Östersjön på de politiska, ekonomiska, sociala och kulturella områdena är väsentligt för att främja stabilitet och säkerhet i vårt närområde. I Östersjörådet har vi fått ett forum, där både problem och insatser kan diskuteras på regeringsnivå. Jag vill särskilt framhålla behovet av ett ökat samarbete på miljöområdet. Östersjön är i dag ett av världens kanske mest nedsmutsade innanhav. Snabba och kraftfulla regeringsåtgärder krävs. Sverige har här både kunnande och erfarenhet, något som vi bör kunna dela med oss av. I Sverige, liksom i ett flertal andra länder, är arbetslösheten för närvarande mycket hög. Det råder full enighet om att vi inte kan acceptera denna situation. Riksdag och regering arbetar intensivt med denna fråga, som drabbar individer och samhälle hårt. Men många faktorer spelar in, och det är en svår och komplex uppgift som här åvilar rikets politiska ledning. Sverige vill ge frågan om sysselsättningen hög prioritet inom EU-samarbetet. EU fyller en viktig uppgift inom detta område, liksom inom många andra. Landets ekonomi har under innevarande år utvecklats mot ökad finansiell stabilitet. Inflationen är låg, underskottet i de offentliga finanserna har minskat och vår valuta har blivit starkare. Exportindustrins framgångar tycks för närvarande fortsätta, och bytesbalansen är positiv. Många svåra beslut har tagits här i riksdagen, men ännu återstår viktiga problem att lösa. Det är en stor händelse i vårt offentliga liv då riksdagen samlas till ett nytt arbetsår. Det är också ett sundhetstecken i vår demokrati att intresset för ert arbete från allmänheten och massmedia är stort.

För två år sedan öppnades riksmötet i skuggan av förstörda statsfinanser, ränteoro och en arbetslöshet som stigit till nivåer vi tidigare aldrig upplevt. Välfärden var hotad. Demokratin var utmanad. I dag kan riksdagen samlas i vetskapen om att den har fattat nödvändiga beslut för att häva den negativa utvecklingen. Sönderfallande statsfinanser har förbytts i stabilitet. Ekonomisk tillbakagång har förbytts i tillväxt. Misstro har förbytts i förtroende. Om ytterligare två år kan riksmötet med all sannolikhet öppnas med utsikt att under året skapa finansiella överskott, ett gemensamt sparande, i våra ekonomier. Välfärden är säkrad. Den ekonomiska styrkan är återvunnen. Det är nu halvtid i valperioden. Det nya samarbetsklimatet i riksdagen har burit frukt. Vi har klarat den första - till synes omöjliga - uppgiften. Nu kan vi med kraft och styrka ta oss an den andra uppgiften. Arbetslösheten skall betvingas. Resurser skall skapas för nya angelägna uppgifter. Vår utrikespolitik präglas av solidaritet, samarbete och ett aktivt engagemang. Den inger respekt och förtroende i vår omvärld. Sveriges militära alliansfrihet, syftande till att vi skall kunna vara neutrala i händelse av krig i vårt närområde, består. Den militära alliansfriheten kombineras med ett aktivt ansvarstagande för en fredlig utveckling i vår omvärld. Därmed värnar vi vårt eget lands frihet och oberoende, samtidigt som vi bidrar till minskade spänningar och risker. Sveriges plats är i världen. Vi är ivriga förespråkare för ett starkare FN. Vi ser Förenta nationerna som det viktigaste redskapet för att hantera de globala hoten mot människors överlevnad. Vårt land vill ta sin del av ansvaret för internationell fred, rättvisa och säkerhet. Därför kandiderar Sverige till en plats i FN:s säkerhetsråd. Vi vill bereda vägen för en utvidgning av Europeiska unionen och arbetar för en gemensam start på förhandlingarna med kandidatländerna. Inom EU:s regeringskonferens verkar Sverige för tydligare mål och effektivare metoder. Det gäller i arbetet för sysselsättning och en bättre miljö, liksom i kampen mot narkotika och internationell brottslighet. Vi vill ge EU större kapacitet för konfliktlösning och krishantering. Arbetet i Nordiska rådet förblir ett viktigt instrument för att utveckla vår gemensamma nordiska identitet. De nordiska ländernas samhörighet är en tillgång för EU. Det nya Europa och dess möjligheter syns tydligare runt Östersjön än i något annat område. För Sverige är det ett första rangens intresse att demokrati, säkerhet och välstånd tryggas i Östersjöområdet. Det intensifierade samarbetet mellan Östersjöstaterna är ett bidrag till en hållfast europeisk samarbetsordning. En kommande utvidgning av NATO får inte leda till nya skiljelinjer i Europa. Vårt mål är en alleuropeisk säkerhetsgemenskap. Förslag till ett nytt försvarspolitiskt beslut kommer att presenteras. Det svenska försvarets förmåga till anpassning och flexibilitet stärks. De icke-militära hoten får ökad uppmärksamhet. Det förebyggande fredsarbetet utökas. Samarbetet inom Partnerskap för fred byggs ut. Arbetet för internationell nedrustning skall drivas vidare. Ett avtal om ett fullständigt förbud mot kärnsprängningar kommer nu att öppnas för undertecknande. Det är ett viktigt steg mot en kärnvapenfri värld. I f.d. Jugoslavien utför svensk trupp en riskfylld och viktig uppgift. En svensk militär närvaro kan bli nödvändig även efter det att IFOR:s nuvarande mandat löper ut. Sverige skall också fortsättningsvis aktivt bidra till den mödosamma försoningsprocessen. Vi vill ge större tyngd åt samarbetet med länderna i Afrika, Asien och Latinamerika. En aktiv biståndspolitik är nödvändig i arbetet för fred, demokrati och gemensam säkerhet. Trots en ansträngd samhällsekonomi förblir Sverige en av världens fyra ledande biståndsgivare. Svensk flyktingpolitik skall präglas av humanitet och rättvisa. Asylrätten värnas, och hänsyn till barnens väl sätts i första rummet. En ökad internationell samverkan kring flyktingproblemen i världen eftersträvas. De unga demokratier som utvecklas kring Östersjön skall stöttas. Våld och kriminalitet, miljöförstöring och social oro, handelshinder och stagnation får inte stå i vägen för hoppet om fred, frihet och ekonomisk tillväxt. En positiv utveckling i dessa avseenden är avgörande för att demokratin skall stärkas och säkras i denna del av världen. I den utvecklingen har vi allt att vinna. I juli beslutade riksdagen att 1 miljard kronor skulle avsättas för åtgärder för att stärka Östersjösamarbetet. Det första konkreta projektet inom denna ram kan nu presenteras, Studenter och forskare från Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Polen och Sverige skall erbjudas möjlighet till studier i ett grannland. Ett nytt stipendieprogram, benämnt Visbyprogrammet, inrättas för att möjliggöra ett brett utbyte på alla nivåer inom akademisk utbildning och forskning. Att halvera arbetslösheten är regeringens främsta och allt annat överskuggande uppgift. År 2000 skall den öppna arbetslösheten vara högst 4 %. Sunda statsfinanser och en politik i samverkan har skapat ett starkt förtroende för Sverige. Tillväxten stiger. Räntorna faller. Inflationen är låg. Kronan har stärkts. Utrikeshandeln ger kraftiga överskott. Dessa framgångar får inte äventyras. De är avgörande förutsättningar för en politik för tillväxt och sysselsättning. Statsfinanserna skall varaktigt vårdas. Prisstegringarna skall hållas tillbaka. Vid början av nästa mandatperiod är inte bara budgeten i balans. Vi kan då även åstadkomma ett överskott i den offentliga sektorns finanser. Därmed knyter vi an till en god svensk tradition. Ett gemensamt sparande ökar vår handlingsfrihet och ger de offentliga välfärdssystemen en nödvändig stabilitet. Grunden är därmed lagd. Med full kraft inriktas nu politiken på att pressa tillbaka arbetslösheten. Sverige är ett konkurrenskraftigt land. Öppenhet, frihandel och ett starkt omställningstryck förbättrar Sveriges långsiktiga utveckling. Kompetens, initiativkraft och social stabilitet ger goda förutsättningar för nyföretagande och expansion. Under 1994 och 1995 startades över 50 000 nya företag i Sverige. En fortsatt god utveckling skall främjas. Företagandets villkor skall förbättras. En särskild delegation för förenkling för småföretagarna tillsätts. Regler och stöd skall anpassas till de mindre företagens förutsättningar. En permanent lättnad i dubbelbeskattningen presenteras i höst. Den riktas i huvudsak mot små och medelstora företag. Förnyelsen av näringspolitiken fortsätter. Regionernas betydelse ökar. Samverkan inom länen mellan ett stort antal aktörer initieras. Den skall lägga grunden för lokala och regionala åtgärder som främjar tillväxt och sysselsättning. Länsstyrelsernas roll som statens företrädare stärks. Regionala utvecklingsprogram förhandlas fram och följs upp halvårsvis. Uppkomsten av innovationer stimuleras, liksom en vidare teknikspridning. Försök kommer att initieras för att stärka folkstyret på den regionala nivån. Livsmedelsproduktionen skall bidra till ett Sverige i regional balans, en uthållig tillväxt och ökad sysselsättning. Jordbruket är en framtidsnäring. Därför utvecklas nu en näringspolitik för lantbruk och landsbygd. Hela Sverige skall leva. Konsumenternas krav måste mötas. En ökad miljöanpassning i lantbruket skall främjas. EU:s gemensamma jordbrukspolitik bör reformeras till ökad marknadsorientering, större miljöhänsyn, bättre djurskydd och ett stärkt konsumentskydd. Förslag om en långsiktig inriktning av investeringar i infrastruktur föreläggs riksdagen. Åtgärder för ökad trafiksäkerhet redovisas. Förslag om telepolitikens inriktning presenteras. IT-politiken inriktas på ökad tillväxt och sysselsättning. En bred politisk uppslutning eftersträvas kring en rättfärdig och långsiktigt stabil bostadspolitik. Den bostadspolitiska kommitténs betänkande i höst ger underlag för en diskussion om bostadspolitikens former. Ett särskilt stöd för byggande av 15 000 studentbostäder föreslås. En halverad arbetslöshet får inte omöjliggöras av för höga pris och lönestegringar. Arbetsmarknadens parter har här ett utomordentligt stort ansvar. De har regeringens uppdrag att till i vår presentera formerna för en lönebildning som bidrar till att minska arbetslösheten. Människans kraft skall tas till vara. Sverige skall konkurrera med kunniga och initiativrika medborgare, inte med låga löner och otrygghet. Skolan skall erbjuda alla barn en likvärdig utbildning av god kvalitet. Mobbning, rasism och våld måste bekämpas. En nationell utvecklingsplan för skolan, förskolan och vuxenutbildningen presenteras. Den omfattande satsningen på vuxenutbildning inleds under året i nära samarbete med kommunerna. Det livslånga lärandet skall bli en realitet. Treårsprogram för den högre utbildningen och för forskningen presenteras. I dessa föreslås att den högre utbildningen skall byggas ut i hela landet, att de mindre och medelstora högskolorna skall tilldelas fasta forskningsresurser, att högskolans uppgift att samverka med samhälle och näringsliv skall utvecklas samt att lärarutbildningen skall förbättras och det pedagogiska reformarbetet stärkas. Arbetet för ökad jämställdhet inom utbildning och forskning drivs vidare. Studerande med invandrarbakgrund ges särskild uppmärksamhet. Ett demokratiskt inflytande skall säkras över stiftelser inrättade med löntagarfondsmedel. Förslag lämnas om att regeringen skall kunna utse och entlediga ledamöterna i stiftelsernas styrelser. Arbetsmarknadspolitiken skall förbättra anpassningen mellan företagens behov och de arbetssökandes kompetens. Därigenom blir arbetsmarknaden mer flexibel och risken för inflation mindre. Hotet om utslagning och utanförskap minskar. Reformeringen av den aktiva arbetsmarknadspolitiken fortsätter. Decentraliseringen ökar. De lokala arbetsförmedlingarnas roll stärks. Konkreta individuella handlingsplaner skall upprättas för att tydliggöra arbetsförmedlingens och den arbetssökandes ansvar.Insatser för kompetenshöjning står i centrum. Kommunernas ansvar vidgas. Arbetet med att förenkla regler och öka anpassningen av åtgärder efter olika behov fullföljs. Omvandlingen från passiva stöd till aktivt deltagande utvecklas. En analys genomförs av hur resurser som i dag används till arbetslöshetsersättning kan användas samhällsekonomiskt mer effektivt. Programmen för långtidsarbetslösa som är äldre än 55 år bör inledas redan den 1 november i år. En högre ersättning i dessa program än nivån i arbetslöshetsskassan föreslås. Det stimulerar deltagande framför passivitet. De gör det lättare att anställa, inte att avskeda. De stärker kvinnans ställning på arbetsmarknaden. De ger deltidsanställda och vikarier bättre villkor. De förbättrar de äldre arbetslösas möjligheter att få arbete. De underlättar för företagen att växa och nyanställa. Tryggheten i arbetslivet skall även fortsättningsvis vila på fyra hörnstenar. Tillsvidareanställningen skall förbli den huvudsakliga anställningsformen. Uppsägning skall ske på saklig grund. Rätten till återanställning skall finnas kvar. Huvudregeln sist in först ut består. Könsuppdelningen av arbetsmarknaden måste brytas. Både kvinnor och män skall ha möjligheter att kombinera ett utvecklande yrkesliv med ett aktivt föräldraskap. Kampen mot kvinnors arbetslöshet intensifieras. De äldres erfarenheter och kunskaper måste i ökad utsträckning tas till vara. Pensionärers deltagande i offentliga utredningar och kommittéer ökas. Samverkansmöjligheterna vidgas. Regeringen kommer att erbjuda pensionärsorganisationerna samrådsrätt inför förslag som är av särskild vikt för pensionärer. Sverige skall vara en pådrivande internationell kraft och ett föregångsland i strävan att skapa en ekologiskt hållbar utveckling. Välståndet skall byggas på en effektivare användning av naturresurserna - Ett nytt energisystem skall utvecklas. Avvecklingen av kärnkraften bör inledas under mandatperioden och därefter fortsätta i jämn takt. Den skall ske på ett sådant sätt att den elintensiva industrins konkurrensläge inte äventyras. Regeringens ambition är att samla en bred majoritet bakom resultaten av de energipolitiska överläggningarna. Miljölagarna samlas och skärps i en miljöbalk. Statsförvaltningens miljöarbete skall utvecklas till ett föredöme. Kommunikationssystemen skall anpassas till en långsiktigt hållbar utveckling. Ett konkret arbete med att bygga om vatten och avloppssystem, bostäder, skolor och daghem påbörjas. Därigenom skapas en bättre miljö, kretsloppsanpassning och nya arbetstillfällen. Stora värden står på spel. Väldiga uppgifter ligger framför oss. De kan lösas endast om människors konsumtion, den offentliga sektorns investeringar, företagens produktion och lagstiftningen utvecklas i samma riktning. Vi skall stärka Sverige utan att äventyra kommande generationers livskvalitet. En framgångsrik kamp mot arbetslösheten är beroende av människors känsla av trygghet och tillförsikt inför framtiden. Denna påverkar inte bara konsumtion och investeringar. Den lägger även grunden för social stabilitet och individuell kreativitet. Varje människa skall kunna lita på vården och omsorgen, på pensionerna och på försäkringssystemen. Prioriteringen av vård, omsorg och skola framför statliga bidrag och transfereringar ligger därför fast. Den uppgörelse som har slutits mellan staten, Landstingsförbundet och Kommunförbundet skapar goda förutsättningar för den kommunala verksamheten. Kommunerna får stabila spelregler. Uppsägning av personal och skattehöjningar motverkas. Det är angeläget med en bred politisk enighet kring framtidens pensioner. Arbetet med att reformera pensionssystemet fortsätter. En ny socialtjänstlag föreläggs riksdagen. Välfärdens uthållighet får inte undergrävas, vare sig av nya statsfinansiella obalanser eller av fusk, överutnyttjande och ekonomisk brottslighet. Förslag om att inrätta en särskild ekobrottsmyndighet kommer att föreläggas riksdagen. Regeringen föreslår också en kraftfull satsning på utvecklade kontrollsystem inom statsförvaltningen. Justitiekanslerns studie av kontrollen över de statliga förvaltningsmyndigheterna samt kommuner och landsting kommer att följas av förslag till nödvändiga åtgärder. Kulturpolitiken inriktas mot ökad regional balans i fördelningen av statligt kulturstöd. Litteraturen och läsandet samt konstnärernas villkor står i centrum. Ett arkitekturpolitiskt program prestenteras. Förslag om en bibliotekslag kommer att föreläggas riksdagen. Sverige är ett av världens mest jämlika länder. Men även här påverkas välfärden av ökade inkomstklyftor. I takt med att arbetslösheten sjunker och statsfinanserna stärks kan utrymme skapas för åtgärder som förbättrar inkomstfördelningen utan att budgetsaneringen äventyras. Rädsla får inte breda ut sig i samhället. Brottsbekämpningen stärks genom att polisens arbetsmetoder och organisation utvecklas. Samarbetet mellan åklagare och polis intensifieras. Nazistiska och rasistiska yttringar skall bekämpas varhelst de förekommer. Kampen mot brottslighet med rasistiska förtecken stärks. Åtgärder kommer att föreslås för att motverka spridningen av nazistiska åsikter. Det krävs att var och en av oss tar ansvar för ett samhälle där alla människor kan känna trygghet och tillhörighet, oavsett etnisk, religiös eller kulturell bakgrund. Åtgärder riktas mot de speciella problemen i storstadsregionerna. Segregation i alla former skall motverkas. Arbetet för integration intensifieras och kampen mot etnisk diskriminering stärks. Strävan efter ett jämställt samhälle fortsätter. Löneskillnader på grund av kön måste försvinna. Ett jämställdhetsperspektiv skall genomsyra alla delar av regeringens politik. Människan är målet - hennes utveckling och frihet, hennes törst att lära och bilda sig, hennes vilja att växa och spränga nya gränser, hennes ansvarskänsla för kommande generationer, hennes solidaritet och kärlek till andra människor. Målet skyms dock av att mer än var tionde människa går utan arbete. Det är ett fruktansvärt slöseri. Den främsta tillgång samhället äger kommer inte till nytta. Hela Sverige måste mobiliseras för att betvinga arbetslösheten. Politiken skall lägga grunden. För att den skall bli stabil och uthållig krävs samverkan - inte splittring. För att den skall få full effekt krävs samarbete - inte strid. Det är tid att ta ansvar. Det är tid att helhjärtat, och utan förbehåll, delta i arbetet för att åter nå full sysselsättning. För att göra politiken stabil, åtgärderna verkningsfulla och för att halvera den öppna arbetslösheten bjuder regeringen in hela svenska folket till ett gemensamt ansvarstagande. Tillsammans skall vi göra Sverige till en nation som möter nästa årtusende som ett föregångsland. Gemensamt kan vi nå våra bästa drömmars Sverige.

Fru talman! Det verkar som om man inom EU genom ministerrådet har fattat beslut om att skära ned budgeten på så sätt att stöd till miljöorganisationerna inom EU inte längre kommer att utgå. Det är budgetministerrådsmötet som har fattat det här beslutet, som fick stöd av Sverige - dock icke av t.ex. Danmark. Det här har väckt viss förstämning, berättigad sådan, hos miljöorganisationerna. Jag undrar om miljöministern med utgångspunkt i miljöresonemang vill berätta hur hon tänker korrigera den här situationen och se till att det här beslutet får en annan inriktning.
Fru talman! Jag kan hålla med om att det här såg mycket allvarligt ut när man såg det i tidningarna. Lyckligtvis är läget inte riktigt så allvarligt. Skälet till att man inte fattade beslut om det här anslaget var att det inte fanns formell grund för anslaget, dvs. man hade inte beslutat om det i rätt ordning. Man kommer dock senare i höst att fatta beslut om anslaget så att miljöorganisationerna får sina pengar, om än något senare än om kommissionen hade skött den här frågan rätt från början.
Fru talman! Jag är naturligtvis väldigt glad för svaret, om det nu innebär att Sverige genom sin företrädare i ministerrådet kommer att se till att miljöorganisationerna får det här stödet. Ett sådant löfte från miljöministern är jag väldigt glad över.
Fru talman! Miljöorganisationerna kommer att få sina pengar. Förmodligen sker det som jag sade på en annan formell väg; det blir kommissionen som ser till att miljöorganisationerna får sina pengar. Sverige har dock aldrig ifrågasatt anslaget till miljöorganisationerna som sådant. Det var bara en formell debatt om i vilket forum beslutet skulle fattas.
Fru talman! Min fråga är till statsrådet Ulrica LO och fackföreningsrörelsen har hotat att dra in det årliga stödet på ca 20 miljoner kronor till regeringspartiet om inte några fackliga krav tillgodoses. Oviljan att stöta sig med fackföreningsrörelsen syns tydligt i Socialdemokraternas och Centerns uppgörelse om förändringar i arbetsrätten. Med några få ord avfärdas t.ex. företagens önskemål om en revidering av turordningsreglerna i LAS. Anser statsrådet att det är lämpligt att regeringspartiet tar emot pengar av LO som så tydligt villkoras med att LO:s synpunkter skall tillgodoses?
Fru talman! Som Patrik Norinder säkert har uppmärksammat är LO starkt kritiskt mot det förslag om arbetsrätten som vi har förhandlat fram med Centern. Vi tycker att det är ett bra förslag, och vi kommer att presentera en proposition till riksdagen den 30 oktober utifrån de förhandlingar som har varit. Jag tror också att den artikel som stod i Dagens Industri i dag, där man hade vänt sig till 500 småföretag med mellan 5 och 200 anställda, talar sitt tydliga språk om att det inte är turordningsregeln som gör att företag inte nyanställer. Hela 59 % av de tillfrågade företagen sade sig nämligen vara intresserade av att nyanställa när de nu läst förslaget till ny arbetsrätt. Naturligtvis välkomnar jag den reaktionen.
Fru talman! Statsrådet svarade inte på min fråga om lämpligheten. Vad gäller den här artikeln kanske man också måste titta på vad som står i den fråga som föranleder resultatet. Frågan löd: "Kan du tänka dig att försöka förhandla fram ändringar i arbetsrätten med facket på ditt företag, till exempel för att ändra turordningsreglerna?" Då är det inte så konstigt att svaret blir detta, eftersom företagarna vill ha ändrade turordningsregler. Statsrådet har kanske läst den här artikeln på ett sätt som är till fördel för henne själv, men man skall nog se det som att företagarna välkomnar varje ändring i arbetsrätten. Jag vore dock tacksam om statsrådet svarade på min fråga om lämpligheten.
Fru talman! Jag har inte bara läst artikeln utan även fått ta del av hela undersökningen. Den går i samma tecken, och jag välkomnar resultatet hos småföretagarna av våra förslag till förändringar i arbetsrätten. Vi skall naturligtvis följa upp detta och se om de verkligen leder till så många nyanställningar som de säger. Ingen vore gladare än regeringen om det blir så. Beträffande lämpligheten tycker jag att den diskussion som har varit talar sitt tydliga språk. Vi kommer att presentera ett förslag till förändringar i arbetsrätten med proposition i riksdagen den 30 oktober, trots kritik från många olika håll.
Fru talman! Jag har två frågor till utrikesminister Min första fråga gäller om det är möjligt att genom biståndsmedel förse andra länder med militär utrustning. Min andra fråga gäller IGC-konferensen. Riksdagen beslöt i mars i år att regeringen borde föra fram att frågor om barnets rättigheter skulle sättas upp på regeringskonferensens dagordning och beaktas där. Sverige skulle aktivt driva detta. Nu har jag förstått att ingenting har gjorts på det området, och att Irlands familjeminister vid en direkt fråga säger sig ha tagit upp frågorna bland utrikesministrarna och inte funnit något särskilt stöd för att driva dem.
Fru talman! Det var två mycket olika frågor. Men jag kan ändå svara på dem med en gång. Jag antar att Eva Zetterbergs första fråga handlar om radarinstallationer i Estland, Lettland och Litauen. De har ingenting att göra med att det är en militär utrustning det handlar om. Radar för att övervaka sina gränser har de flesta länder. För att stärka suveräniteten hos Estland, Lettland och Litauen bör de också ha tillgång till detta. Det är på det sättet man bevakar sina gränser, inte på grund av någon rädsla för militära hot, utan det kan vara illegal flyktinginvandring, det kan vara oljeutsläpp, för att bevaka kusttrafiken osv. Det är inget konstigt i det alls. Helt öppna och tydliga handlingar har beskrivit vår verksamhet i detta avseende. Beträffande den andra frågan, om barn och barnperspektivet i EU-sammanhang, är det på det viset att alla EU-länder har ratificerat barnkonventionen. Därför är alla länder bundna av detta och kommer också att arbeta på det sättet. Sedan är frågan om man skall lyfta in detta i EU:s lagstiftning. Då skulle vi ju ge EU inflytande över en väldigt stor del, som vi normalt i Sverige inte brukar anse skall vara EU:s åliggande.
Jag vill uppmana er att ta en fråga i taget med tanke på den korta tiden för varje enskilt inlägg.
Fru talman! Jag skall hålla mig till den senare frågan. När riksdagen fattade beslut om att uppmana regeringen att särskilt beakta frågan om barnets rättigheter var det inte fråga om att föreslå någon gemensam lagstiftning. Det står tydligt och klart: Frågor om barnets rättigheter uppmärksammas vid regeringskonferensen, och barnperspektivet beaktas i förberedelsearbetet inför EG-beslut som rör barn, utan att EG får kompetens att lagstifta. Det är det jag vill hävda. Jag har hittills inte sett några tecken på att regeringen har drivit eller tagit upp dessa frågor. Jag vill därför gärna skicka med en förhoppning om att man gör det framöver, eftersom arbetet inte är avslutat i regeringskonferensen.
Fru talman! Om man arbetar med denna fråga direkt i regeringskonferensen handlar det ju faktiskt om att ändra EU:s traktat. Då är vi inne på lagstiftning. Däremot, och där tycker jag att socialutskottet har alldeles rätt, skall vi bevaka barnfrågor i EU sammanhang. Självfallet skall vi det. Senaste tillfället jag gjorde det var när utrikesministrarna träffades. Då hade vi faktiskt vid två tillfällen under samma möte en diskussion om de mycket allvarliga händelserna i Belgien och hur vi ministrar skulle kunna följa upp konferensen i Stockholm mot sexuell exploatering av barn.
Fru talman! Jag har en fråga till socialminister Sedan beslutet i maj i år om förändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har trätt i kraft kommer det rapporter om att begreppet Särskilda skäl tolkas mycket hårt av försäkringskassorna. Flera svårt funktionshindrade som tidigare har haft rejäl assistansersättning har nu fått försämringar.

Fru talman! Jag tackar för det. För några kan det ju vara ganska bråttom, t.ex. för skolbarn som nu inför höstterminen inte får ha kvar sin personliga assistent i skolan och kanske får avstå från den frivilliga skolgången. Det är tydligen så att försäkringskassorna hänvisar till att det nu är domstolarna som skall avgöra. Det här skapar naturligtvis mycket bekymmer och oro för dem som är drabbade. Jag ser det som mycket angeläget att man snarast tittar på detta.

Fru talman! Jag vill också ställa en fråga till Margot Wallström. Det gäller den aviserade sänkningen av ölskatten. Alla forskare är eniga om att det är tillgänglighet och prissättning som mest av allt påverkar alkoholbruket och kanske främst missbruket. Med tanke på att så många tror att det kommer att medföra en stor ökning både av dödsfall och av sjukvårdens kostnader, undrar jag vad Margot Wallström har tänkt göra för att möta den förmodade ökningen av alkoholbruket om ölskatten sänks.

Fru talman! Det där kan låta gott och väl. Jag såg en lista över de institutioner som Margot Wallström hade kallat till sig. Jag vet inte om den var fullständig på något sätt, men jag saknade där både de polikliniker och den sjukvård som sysslar mycket nära med missbrukets offer. Jag saknade också nykterhetsorganisationerna som ändå på många sätt har bidragit till att hålla alkoholmissbruket nere. Jag undrar: Finns det inte fler åtgärder som Margot Wallström redan har tänkt på? Alla forskare är eniga om att en åtgärd som sänkt pris, som gör alkohol betydligt tillgängligare, har en stor inverkan på människor så att de brukar alkohol i större utsträckning.

Fru talman! Jag är helt överens med Margot Wallström om att man bör ta till ett mycket brett fält av åtgärder och fortsätta med de medel som vi redan har. Men jag undrar ändå om det är klokt att släppa ett medel som har visat sig ganska effektivt innan man har kommit på några metoder som verkligen kan göra en stor skillnad. Jag tycker att det är ansvarslöst. Vi har nu en ökning av bruket av starköl som är mycket oroande, främst bland ungdomar.

Fru talman! Riksdagen har i olika omgångar beslutat om höjda fastighetsskatter, vilket gör att en del människor får svårt att bo kvar i sina hus. Det knöts då förhoppningar till uttalanden som regeringsföreträdare gjorde om att det skulle bli förändringar. Det vi har sett av det nu är en lagrådsremiss som enligt mitt förmenande innebär alltför små förändringar. Min fråga till skatteministern är därför om han under det riksmöte som nu är påbörjat avser att lägga fram några fler förändringar på fastighetsskattens område eller om detta är den slutliga förändring som skall kopplas till de uttalanden som gjordes under våren.
Fru talman! Bakgrunden till fastighetsskattehöjningen känner ju Carl Fredrik Graf och övriga ledamöter väl till: statsfinansiellt kaos och behov av att både stärka statens inkomster och att spara på utgifterna. Den särskilda bakgrunden till fastighetsskattehöjningen rörde det förslag som fanns om att snabbare trappa av räntebidragen för de nybyggda årgångarna bostadsrätter i början av 1990-talet. Vi gjorde då bedömningen att det skulle hota många bostadsrättsföreningars fortbestånd. Bättre vore att fler var med och bar den bördan. Carl Fredrik Graf anser att skatter kan sänkas, det vet jag. Det är mer sällan vi får höra vilka utgifter som skall bort. Men när det gäller fastighetsskatten var den ett sätt att låta fler solidariskt bära bördan än bara dessa bostadsrättsägare. Sedan har regeringen lagt fram ett förslag för att lindra effekterna för dem som fått den mest kännbara höjningen av fastighetsskatten. Regeringens bedömning är att det är en politik som är väl avvägd. De som får mest kännbara höjningar får fem år på sig innan de kommer in i den högre skattenivån.
Fru talman! Jag tolkar svaret på det sättet att statsrådet inte avser att lägga fram några fler förslag om förändringar på fastighetsbeskattningens område under det här riksmötet. Det innebär att problemen kommer att kvarstå i väldigt stor utsträckning för många människor. Det visar sig ju, åtminstone om man skall gå efter lagrådsremissen, att detta inte kommer att leda till önskade effekter i samtliga fall. Jag vill ställa en följdfråga till detta. Anser statsrådet att det finns några andra skäl än statsfinansiella för att behålla de höga fastighetsskatterna?
Fru talman! Fastighetsskatten ger detta år sammanlagt ca 24 miljarder kronor i statliga inkomster. Det är en oerhört väsentlig del av statens intäkter. Det är mycket mer än vad barnbidragen kostar under ett år. Det är hälften av vad staten ger till kommunerna under ett år i bidrag. Det är halva försvaret. Det är klart att det är en oerhört väsentlig intäktskälla. Samtidigt har vi fortfarande inte fullt ut sanerat statens finanser. Det är inte möjligt att sänka skatter och samtidigt föra en ansvarsfull välfärdspolitik, och det är regeringens mening att fastighetsskatten är en central del av det som alla måste bidra till för välfärden.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till biträdande arbetsmarknadsminister Ulrica Messing. Det tog ju lång tid för regeringen att få fram ett lagförslag om arbetsrätten, och när man läser lagrådsremissen konstaterar man att väldigt mycket bygger på att kollektivavtal sätts i förgrunden. Med den långa tid som detta har tagit blir man ändå litet förvånad när man läser om ikraftträdandet. Ikraftträdandet skall ske den 1 januari 1997 förutom när det gäller reglerna på lokal nivå. De träder i kraft först den 1 juli 1997. Härigenom får parterna på arbetsmarknaden längre tid på sig att anpassa sig till den nya regeln. Den fråga jag skulle vilja ställa med anledning av detta och den kritik som har kommit från LO är: Det är väl inte så att arbetsmarknadsministern tänker ge LO och de centrala organisationerna möjlighet att besluta att de lokala avtal som man nu ges möjlighet till inte får träffas? Av vilken anledning väntar man ett halvår ytterligare när det gäller den här delen?
Fru talman! Jag skulle först vilja säga att jag inte tycker att regeringen har dragit ut på tiden med denna fråga. Parterna hade ett och ett halvt år på sig, och vi har efter tre veckor presenterat en överenskommelse över blockgränserna kring förändringar i arbetsrätten, och jag tycker att det är bra jobbat. Det var viktigt att göra så. Anledningen till att alla saker inte kommer att träda i kraft den 1 januari är att en del av de saker som vi föreslår skall bli dispositiva berörs av EG-direktiv och av ILO-överenskommelser, och vi tycker att det är viktigt att alla har en chans att sätta sig in i på vilket sätt detta kan beröra förhandlingarna.
Fru talman! Att det här gick snabbt, det får nog stå för biträdande arbetsmarknadsministern. Det är nog inte så många som anser att det gick snabbt. Jag skulle vilja ställa en fråga vad gäller det här med lokala avtal. Anser biträdande arbetsmarknadsministern att det vore fel om LO i sina regler tog in att lokala avtal inte får slutas utan att det skall bestämmas på central nivå? Meningen är att de lokala avtalen skall kunna slutas även om de är försenade. Är det rätt uppfattat?
Fru talman! Om LO skulle fatta beslut om att alla avtal i dag skall slutas på central nivå skulle det innebära ett steg tillbaka. Verkligheten är sådan att ett flertal av våra förbund redan nu träffar överenskommelser lokalt. Vi tycker att det är ett bra sätt att jobba. Nu föreslår vi att man också i lagen tillåter förbund att träffa överenskommelser lokalt utan att peka ut att detta skall ske centralt, vilket lagen tidigare har gjort. Vi tar alltså bort skrivningen om att detta måste ske centralt. Vi låter förbunden fortsätta jobba som de har gjort tidigare, och vi vill att de skall ta hänsyn till de EG-direktiv och ILO-konventioner som finns.
Fru talman! Kan man förtydliga detta med att det vore ett steg tillbaka? Ministern tycker alltså att LO inte skall göra så här, utan de lokala avtalen skall slutas. Är det rätt uppfattat?
Fru talman! I förslaget står det att om det finns ett centralt kollektivavtal mellan arbetsgivare och facklig organisation lägger inte lagen sig i var parterna sedan gör avvikelser från det avtalet. Men det måste finnas ett centralt avtal mellan arbetsgivare och lokal facklig organisation. Vi säger då att det faller ut en automatisk rätt att, där förbunden tycker att det passar bäst, göra överenskommelser om avvikelser om det finns en facklig organisation. Vi föreslår inte att det skall bli möjligt för företag att stifta individuella avtal. Det måste finnas en facklig organisation eller en fackklubb. Då tycker vi att det är ett bra sätt att gå till väga.
Fru talman! Jag önskar ställa en fråga till utrikesministern, och den handlar om TV-reklam riktad till barn inom EU och naturligtvis också Sverige. Vi har ju ett förbud mot detta nu, ett förbud som om jag har förstått det rätt enligt Reuter prövas i EU domstolen, där en generaladvokat som svar på en fråga har sagt att det mesta tyder på att vi inte kan få behålla den här lagstiftningen. Jag vill fråga utrikesministern hur hon bedömer situationen och om vi verkligen löper den risken.
Fru talman! Jag har också läst det som Holger Gustafsson tar upp här. Jag inser att det här är en mycket snårig materia och det är en juridisk materia i hög grad just nu där man ser efter var gränserna går. Vi vill naturligtvis göra vad vi kan för att värna att våra barn inte skall få över sig reklam på ett okontrollerat sätt, men det är inte alldeles glasklart hur vi kommer att lyckas med det. Vi får komma tillbaka till det när vi vet mera om hur den juridiska processen skall vara. Jag tror att det är bra om Holger Gustafsson sedan för den diskussionen med kulturministern.
Fru talman! Jag kan kanske ändå få behålla utrikesministerns uppmärksamhet eftersom jag har börjat med det. Om vi skulle förlora den här prövningen i domstolen, är utrikesministern eller regeringen då beredd att ta upp den här frågan på ett annat sätt än via domstolen, på politisk nivå?
Fru talman! Vi försöker i Sverige skydda våra barn mot reklam av det här slaget. Om den väg som vi nu har gått inte längre visar sig vara framkomlig, skall vi självfallet titta på andra metoder. Men det känns samtidigt att vi blir mer och mer kringrända av den lagstiftning som finns internationellt. Det blir svårare och svårare för ett enskilt land att hålla det här utanför oss. Jag kan inte gå djupare in i detta just nu, så vi får återkomma till den diskussionen.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet I regeringsdeklarationen står det angående pensionerna: "Det är angeläget med en bred politisk enighet kring framtidens pensioner. Arbetet med att reformera pensionssystemet fortsätter." Jag saknar en mening här, och den borde ha lytt: Den principproposition som riksdagen har tagit ligger fast.

Fru talman! Jag har en följdfråga till socialministern. Det hade varit mycket enkelt att säga att princippropositionen ligger fast. I alla civiliserade samhällen finns grundbulten att avtal skall hållas. Nu var svaret mångordigt och litet osäkert, men jag hoppas att jag kan få ett absolut förtydligande om att den principproposition som riksdagen har tagit ligger fast.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Statsrådet har nyligen tillsatt en utredning som handlar om tjänster som riktar sig till hushållen. Detta tycks vara en het potatis. Vi har redan ganska stor kunskap om vad det här handlar om. Vi vet t.ex. att det finns en stor, ny marknad eller, om man så vill, ett stort behov, där människor efterfrågar de här tjänsterna. Det handlar inte minst om barnfamiljer och pensionärer, om timpenningen kan hållas låg. Vi vet att skattelättnader för företag som riktas mot denna marknad inte kostar någonting för staten, eftersom det är en ny marknad. Vi vet att erfarenheterna från Danmark av ett liknande system är positiva, och där har detta permanentats efter en försöksverksamhet. Vi vet framför allt att arbetslösheten har nått sådana höjder att allting behöver prövas för att vi skall komma till rätta med den. Min fråga är helt enkelt: Vad behöver vi veta mer, statsrådet, för att våga oss på att öppna den här marknaden?
Fru talman! Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att göra en samhällsekonomisk analys av just detta: Kan en offentlig subvention av tjänstesektorn ge en effekt netto? Inger Davidson måste också vara medveten om att de pengarna naturligtvis tas någon annanstans ifrån och får en minskande effekt på något ställe. Det kan handla om minskade offentliga utgifter eller, om man tar det med ökade skatter, minskad privat konsumtion. Inger Davidson är väldigt trosviss när det gäller effekterna, men det är inte alls någon självklar fråga. Den andra delen i detta uppdrag går till Riksskatteverket. I dag kan det tyckas vara krångligt om man privat skall köpa en tjänst av en annan privatperson. Riksskatteverket skall därför se över om det går att hitta förenklingar i regelsystemen. Jag tror att det här kan vara en fruktbar väg för att göra det tydligare och enklare hur man beter sig när man skall betala in skatter och avgifter när man köper en tjänst av en privatperson. Regeringen är villig att titta på alla idéer och uppslag om hur man bekämpar arbetslösheten - det är viktigt - men jag vill säga att det inte finns några självklara lösningar när det gäller tjänstesektorn.
Fru talman! Nu handlar det inte alls om min trosvisshet, utan om att det redan har gjorts utredningar, som visar att det här ger positiva effekter för hela ekonomin. I Danmark har man t.o.m. räknat ut att staten tjänar på varje insatt krona i systemet. Det finns alltså redan underlag, och det finns erfarenheter från andra länder. I Danmark började man med en försöksverksamhet. Finns det inte ens ett tillräckligt underlag, med tanke på alla, inte minst ungdomar, som bara står och väntar på att få någonting att göra i stället för att vara understimulerade eller inte alls stimulerade, därför att de inte kommer in på arbetsmarknaden? Kan vi tänka oss en försöksverksamhet på området?
Fru talman! Ett problem med den här frågan har varit just den ideologiska trosvisshet som har funnits, där man har varit beredd att säga att detta är värt alla kostnader och att det är självklart att det ger effekt. Desto underligare är det att den borgerliga regeringen inte genomförde några större projekt på detta område, med tanke på hur övertygad man är om att man skall kunna använda skattemedel för att stimulera tjänstesektorn. Det är viktigt att ordentligt begrunda frågan. Det är också viktigt att inse att det inte är något huvudspår i kampen mot arbetslösheten. Det danska exemplet är intressant, men se hur många jobb det har gett netto! Det är inga stora effekter. Men det är tillräckligt intressant för att begrunda och överväga.
Fru talman! Jag håller verkligen med om att det handlar om ideologiska låsningar. De finns i så fall, kanske ännu tydligare, på den socialdemokratiska sidan. Vi tillsatte en utredning, som lades fram. Det brukar vara gången, och sedan brukar det leda till att förslaget genomförs. Det hann vi aldrig göra. Men nu tillsätts det i stället en ny utredning, som skall utreda samma sak. Det beklagar jag.
Fru talman! Regeringen gör den bedömningen att det helt enkelt behövs att vi klargör vad som är de samhällsekonomiska konsekvenserna av att subventionera den här typen av tjänstesektor. Det är inte alls självklart att det är mer sysselsättning netto, utan det är, precis som jag säger, att man samtidigt måste ta pengarna någonstans ifrån och att det har negativa effekter. Men frågan skall självfallet begrundas ordentligt.
Fru talman! Riksdagen har många gånger uttalat att vårt största sociala och medicinska problem är alkoholfrågan. Eftersom regeringsförklaringen saknar ett resonemang kring detta skulle jag vilja ställa ytterligare en fråga till socialministern. Inom parentes sagt måste hon ändå hållas räkning för att hon så här långt synes ta mycket allvarligt på detta stora problem. Min fråga blir då: Skulle det vara möjligt, när vi nu har sådana här frågor nära i tiden, inte minst i EU förhandlingar, att lägga ett nordiskt perspektiv på frågan och agera tillsammans med våra grannländer? Det finns ändå en samsyn, inte minst på finskt och norskt håll, med det som Sverige tidigare har haft i sin grundsyn. Jag vill påstå att det också har varit en betydande framgång med nordisk alkoholpolitik.

Fru talman! Jag har en synpunkt till. Statsrådet sade i tidigare frågesvar att någonting har hänt. Det är möjligt att det har gjort, men jag skulle vilja påstå att det har brustit ifrån den samhälleliga sidan. Det har på statlig och kommunal nivå funnits en slapphet i dessa frågor. Krögarnas profitintresse har varit alltför starkt. Av politiska föredömen finns det mycket i övrigt att önska. Det är kanske mer det vi behöver se över, än att påstå att det behövs ändrade vanor hos befolkningen och ungdomen.

Fru talman! Jag vänder mig till Ylva Johansson, tillika min yrkeskollega, i en fråga som är väldigt väsentlig och där det nu pågår en kampanj. Det jag talar om är dyslexi. Jag har två gånger tidigare, under förra året, ställt frågor till de båda ministrarna på departementet. Dessvärre blev det andra gången en skriftlig fråga. Jag hade gärna velat ställa frågan muntligen, medan vi fortfarande hade kvar muntliga frågor. De svar som jag då har fått är för mig litet obegripliga. Man har konstaterat att det är kommunernas ansvar. En liten kommun som Bjurholm eller Vårgårda kan aldrig - det tror jag också att Ylva Johansson som lärare kan hålla med om - se till att lärarna utbildas, varken när det gäller den mycket speciella pedagogik som skall till när det gäller dyslexi eller de diagnosmetoder som också måste användas. Min fråga är: Vad ämnar man göra från Utbildningsdepartementet, och när, för att vi skall få till stånd den lärarutbildning som behövs på detta område?
Fru talman! Vi är överens om vikten av att skolan lyckas lära alla barn läsa och skriva - den kanske mest grundläggande uppgiften som skolan har, som är av mycket stor betydelse. Det är inte så att ingenting är gjort. Ganska mycket görs redan. Skolverket har bl.a. bedrivit ett arbete med frågor om läs och skrivutveckling. Men mer behöver göras. Det är viktigt att problemen uppmärksammas nu under kampanjen, vilket i sig är en del av lösningen. Regeringen har nyligen tillsatt en särskild utredning som har till uppgift att komma med förslag om vilka ytterligare insatser regeringen kan vidta när det gäller att underlätta, förbättra och utveckla undervisningen så att läs och skrivsvårigheter kan förebyggas och åtgärdas. Jag vill peka på några områden som är mycket centrala. Dels handlar det om lärarutbildningen - både den grundläggande utbildningen och fortbildningen - där jag tror att vi kommer att behöva göra förändringar och kompletteringar. Dels handlar det om barns tidiga språkutveckling, som i förlängningen leder till den tidiga läs och skrivutvecklingen. Där är det nödvändigt med ett närmare samarbete mellan skola och förskola. Regeringen har också nyligen tillsatt en särskild kommitté som har till uppgift att ta fram ett gemensamt måldokument för sexårsverksamheten, grundskolan och skolbarnomsorgen. Dessa två utredningar har till uppgift att samverka för att ge de bästa lösningarna just när det gäller barns läs och skrivutveckling.
Fru talman! Det låter bra. Det är synd att jag senast för ett par månader sedan fick svaret att det är en kommunal fråga. Det är uppenbart att också statsrådet har insett att det är en sak som är angelägen för hela lärarutbildningssidan i Sverige. Det rör sig inte bara om svårigheter att läsa och skriva. Det blir också en hel del andra sociala handikapp. Det som ofta är utmärkande för just dyslektiker är bristande ordningssinne och ökad trötthet, beroende på att man får kämpa med att tillgodogöra sig text och annat. Man blir då också trött och okoncentrerad. Vi har säkert båda två haft elever som vi har bedömt som både slöa, slappa och ointresserade, men som i själva verket har haft detta bekymmer. Det är ett stort bekymmer för dem framöver. Jag kan bara konstatera att man samtidigt glömmer att det ofta är mycket kreativa personer, som är konstnärligt lagda. Konstnärlighet är mer utmärkande för dyslektiker än för andra. Samtidigt som dyslektikerna får bekymmer genom denna oförmåga kan vi andra inte tillgodogöra oss dessa människors förmåga. Det måste vidtas rejäla åtgärder. Det är inte bara frågan om lärarutbildning, utan det är också frågan om det som rör sig runt omkring.
Fru talman! Självfallet är det så, att kommunerna har ansvar för hela verksamheten i skolan. Kommunerna kan inte frånsvära sig ansvaret för vissa elever eller vissa svårigheter, även om staten självfallet också har ett ansvar för hela verksamheten, eftersom vi ansvarar för bl.a. lärarutbildning, läroplaner, skollag och kursplaner. Jag tror att det är viktigt att man i kommunen och ute i skolverksamheten också inser att det normala fallet i en skolklass eller i en skola inte är att barn är normala. Barn är i grunden väldigt olika, och skolan måste anpassa sig till att barn är olika och lär på olika sätt och under olika förutsättningar. Det är inte något exceptionellt att vissa barn har svårare i vissa avseenden och andra barn i andra avseenden. Det är det normala och dessutom önskvärda tillståndet att barn får en chans att bemötas utifrån sina skilda behov men också sina skilda förutsättningar och utvecklas maximalt i skolan.
Fru talman! Skall jag tolka det som att vi om något år kommer att få den komplettering av lärarutbildningen som varken Ylva Johansson eller jag fick när vi gick på lärarhögskolan?
Fru talman! Som jag sade tidigare har regeringen tillsatt en särskild utredning som skall lägga fram förslag på området. Den skall arbeta skyndsamt och vara klar inom ett år. När de förslagen finns för handen skall regeringen ta ställning till dem.
Fru talman! Jag har en fråga till miljöminister Anna Lindh. Regeringens förslag om en ny beskattning av förmånsbilar presenteras som en miljöreform. Jag har svårt att se miljöprofilen i reformen. Jag undrar om miljöministern kan tala om på vilket sätt koldioxidutsläppen kommer att minska.
Fru talman! Under en väldigt lång period har vi haft ett fullständigt orimligt system när det gäller beskattningen av förmånsbilar. Det har inneburit att man har kunnat åka hur mycket som helst privat med sin bil utan att man känt av någon kostnad för det. Nu bryter vi detta. Vi säger att den som kör privat med bilen också skall betala för den privata körningen. Samtidigt har vi tagit bort nybilsskatten och liknande, och det innebär att det blir billigare att köpa nya bilar, som också är renare bilar. Men kör man mycket med dem privat skall det också märkas i den egna plånboken. Det är en väldigt viktig princip, och det tycker jag också är nyttigt för miljön. Man kan köra litet, men inte för mycket.
Fru talman! Den som i dag redan har en ny förmånsbil får en ökad kostnad, från 0 kr till 4 kr i marginalskatteökning. Men den som redan har en privat bil kommer att få en sänkt marginalskatt, från 13 kr till knappt 4 kr. Jag undrar, för att lätta dimridån, om detta kommer att leda till ökade koldioxidutsläpp eller minskade koldioxidutsläpp. Jag undrar om miljöministern skulle kunna återinföra spärregeln, som innebär att den som får sin bensin till bilen betald skall beskattas för bensinen motsvarande 4 000 mils körning?
Fru talman! Den gamla spärregeln på 4 000 mil innebar ju faktiskt en uppmuntran. Eftersom man ändå fick betala för att man körde 4 000 mil privat gällde det att köra så mycket som möjligt. Den gamla spärregeln var inte heller bra på det sättet. Det förslag som var uppe i våras var inte heller bra på det sättet. Det uppmuntrade också till en ökad privat körning när arbetsgivaren betalade bensinen. Det system som vi lägger fram nu innebär att den enskilda själv får betala för sin bensin. Det tycker jag både ur rättviseperspektiv och miljöperspektiv är en bra framgång.

Fru talman! Det växer fram en produktion av livsmedel i dag som mycket tydligt har vetenskapligt underbyggda hälsoeffekter. Den produktionen sker framför allt i Japan och i USA men även i Sverige. Man kan se att dessa produkter på något sätt hamnar mellan läkemedelslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen. Om de marknadsförs med hänvisning till sina hälsoeffekter får de egentligen bara säljas på apotek. Får inte hälsoeffekterna redovisas blir det svårt att utveckla dessa nya produkter. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern om hon är beredd att kanske tillsammans med socialministern se över det här gränslandet och se på detta framför med utgångspunkt i att behålla en restriktiv hållning som gynnar konsumenterna men också skapar möjligheter för en ny produktion.
Fru talman! Functional foods - eller funktionell föda, som vi kanske skall säga på svenska - är en mycket spännande och intressant utveckling. Det är någonting positivt att det tas fram livsmedel som svarar mot människors särskilda hälsobehov. Problemet är just marknadsföringen. Det är vår uppfattning att det bör finnas en tydlig gräns mellan det som marknadsförs som läkemedel och är avsett att användas som läkemedel och det som marknadsförs som en del i födan. Självfallet följer vi vad som händer i det här gränslandet, som Lennart Daléus kallar det. Den svåra balanskonsten är att bejaka en utveckling som har positiva effekter för människor men också se till att konsumenters behov av en korrekt och noggrann information inte åsidosätts. Jag delar i grunden uppfattningen att detta är en utveckling som är positiv. Men vi skall vara försiktiga och se till att hålla rågången mellan läkemedel och livsmedel.
Fru talman! En del av den produktionen är redan i Sverige. Det rör sig om yoghurt och blåbärssoppa. Man kan tycka att det i någon mening är en trivial diskussion kring läkemedel och livsmedel. Om den här utvecklingen fortsätter kan det bli en väldigt stark ökning, som framför allt visar sig i Japan. Kanske finns det skäl att i förväg ha sett över situationen, så att vi inte tas på sängen om vi får en rejäl ökning av den här produktionen, om den smyger sig in i stor takt. Kanske är det en fråga för både jordbruksministern och måhända socialministern att redan nu förhålla sig till.
Fru talman! Jag tror att vi alla som konsumenter känner en viss oro över att en vecka är det någon typ av livsmedel som är livsfarligt och nästa vecka någonting helt annat. Med tanke på den oro som konsumenten har inför maten måste vi finna regelverk som garanterar den största möjliga tryggheten. Vi riskerar inte att bli tagna på sängen när det gäller den här processen. Vi är fullt medvetna om den, och vi följer den mycket noggrant. Balansgången är att bejaka utvecklingen utan att åsidosätta konsumenternas behov av en korrekt information, som varken lovar för mycket av en viss produkt eller undanhåller konsumenterna viktig information. Men jag kan försäkra Lennart Daléus att vi följer utvecklingen mycket noga och att ambitionen givetvis är att åstadkomma det som är bäst ur konsumentsynpunkt och att bejaka denna utveckling.
Fru talman! Också jag har en fråga till jordbruksministern. Det gäller laxfisket i Östersjön. EU-nämndssammanträdet har Sverige höjt ribban beträffande laxkvoten. Jag skulle vilja veta anledningen till att regeringen sätter ribban högre än både Fiskeriverket och vad EU-kommissionären inom fiske är beredd att gå ned till.
Fru talman! Jag kan försäkra Maggi Mikaelsson att om det vore så enkelt att Sveriges regering bestämde om laxfisket i Östersjön så skulle vi för länge sedan ha vidtagit de radikala åtgärder som är nödvändiga. Men problemet är att om laxfisket i Östersjön förhandlar alla de länder som är indragna i detta fiske. I de förhandlingar som just nu förs och som, såvitt jag förstår, har avslutats i dag i Warszawa har vi deltagit med ambitionen hela tiden att få ned kvoten för hur mycket lax som får tas ut i Östersjön i syfte att skydda den vilda laxen i Östersjön. Men det är inte vi ensamma som bestämmer. I en förhandling är det alltid fråga om att hitta den kompromiss som ändå innebär steg åt rätt håll.
Fru talman! I en förhandling är det också viktigt vilket utgångsläge man har. Sveriges utgångsläge tidigare har varit att halvera kvoten. Det skulle innebära att man hamnade någonstans kring 200 000 225 000 laxar, någonting som det borde ha varit möjligt att få igenom vid den förhandling som just har avslutats. Men Sverige har lagt sig på en högre nivå, vilket kan ha bidragit till att man nu inte fått igenom förslaget. Det tycker jag är beklagligt. Jag vill höra om det är sant att den svenska nivån har varit 300 000 laxar, alltså över vad bl.a. Fiskeriverket har föreslagit.
Fru talman! Vår ambition från svensk sida har hela tiden varit att komma så långt ned som möjligt när det gäller uttaget av lax i Östersjön. Jag vill att det skall stå alldeles klart att det inte finns någon skild ambition eller målsättning från olika partier i riksdagen eller från regeringen, utan här handlar det möjligen om en förhandlingstaktik. Det kan vara lätt att vara kritisk när man står utanför en förhandling. Man kan naturligtvis välja att själv förse sig med en gloria kring huvudet och vingar på ryggen och säga att man inte går med på att någon lax tas upp i Östersjön. Men man kan också sätta upp som mål att det gäller att i verkligheten ta ett steg åt rätt håll. Det har hela tiden varit vår ambition att komma så långt ned som möjligt.
Fru talman! Ett kort konstaterande: Både glorian och vingarna har ramlat av det senaste året från jordbruksministern.

Fru talman! Alla avtal som sluts mellan två parter skall vara till fördel för båda parterna. Dock kan jag erkänna att jag under resans gång varit rätt kritisk därför att EU inte kunnat komma till skott. Vi har inte kunnat komma överens. Det finns litet olika synpunkter på detta. Det har tagit väldigt lång tid innan kommissionen fick uppdraget att förhandla. Undantagslistan har varit väldigt lång. Vi har kritiserat detta. Vi försöker verka för mera av handel och naturligtvis allmänt mera av frihandel. Inte minst gäller det avtalet med Sydafrika. Vi är flera om detta inom unionen, men vår inställning är alldeles klar: så få undantag som möjligt.

Fru talman! Jag kan bara bekräfta att vi är helt överens om detta. I ett land som Sydafrika, med den bakgrund och historia det har, finns det väldigt mycket att öppna för. Det är viktigt att vi har en generös attityd men också att vi ser att det kan vara av ömsesidig nytta att ha den här typen av handelsavtal.

Fru talman! Jag hade i går besök av min botswanske kollega. Han tog upp detta som en särskild punkt med mig. Länderna runt omkring Sydafrika kan komma att beröras av handelsavtalet mellan EU och Vidare fick jag klart för mig att det nu mellan Sydafrika och dess grannländer finns en överenskommelse om att de skall ha full information om hur förhandlingarna förs. Det ser jag som ett positivt tecken på att man tar hänsyn till varandra nere i Södra
Riksdagens frågestund var därmed avslutad. Jag ber att få tacka regeringens företrädare.

Fru talman! Under de senaste åren har det vid olika tillfällen kommit oroande signaler om hur barnen påverkas av de besparingar som nu genomförs i stat och kommuner. Av den anledningen lämnas, i anslutning till årets budgetproposition, en särskild redovisning över hur barnens situation ser ut på några olika områden. Det projekt vars resultat jag nu kortfattat kommer att redovisa har bedrivits inom Socialdepartementet. Syftet har varit att ge en aktuell bild av hur barns villkor ser ut på några olika områden. Projektet har haft arbetsnamnet Barnbilagan. Den nu publicerade rapporten har vi kallat Barn idag. Barn idag koncentrerar sig i huvudsak på barn och ungdomar i grundskoleåldrarna. Barn idag publiceras i serien departementspromemorior och kommer under dagen att överlämnas till riksdagens ledamöter. Samtidigt sänds Barn idag till samtliga kommuner och till berörda myndigheter och organisationer. Avsikten är att under början av 1997 ge ut en omarbetad version i bokform. Boken kommer att innehålla exempel på olika arbetssätt. Bokens målgrupp blir politiker i kommuner och landsting samt personer som arbetar med barn och unga. Låt mig inledningsvis konstatera att det är ofrånkomligt att den omfattande sanering av statsfinanserna som har varit nödvändig under de senaste åren även påverkar den uppväxande generationen. Samtidigt är en sanerad ekonomi en väsentlig förutsättning för att vi skall kunna garantera goda uppväxtvillkor för barn och unga. Ett fortsatt stort budgetunderskott skulle öka vår statsskuld och inteckna framtiden. Inte minst med tanke på barnen har det varit nödvändigt att hejda den utvecklingen. Det är emellertid glädjande att kunna konstatera att Barn idag, till övervägande del, ger en ljus bild av hur våra barn har det. Barn idag belyser också en del problem, men sammanfattningsvis kan man ändå säga att barn och unga i Sverige fortfarande lever under goda villkor. Det gäller i synnerhet om man anlägger ett internationellt perspektiv. Ett återkommande resonemang i Barn idag handlar om det värde som väl fungerande allmänna insatser - exempelvis barnomsorg, skola och barnhälsovård - har. God kvalitet i de allmänna insatserna är kanske den allra viktigaste förebyggande åtgärd som vi kan vidta då det gäller att förhindra uppkomsten av olika former av problem hos barn och unga. En väl fungerande verksamhet i skola och barnomsorg är också en förutsättning för att barn med behov av särskilt stöd skall kunna få detta stöd när de deltar i verksamheten i vanliga klasser eller i vanliga barnomsorgsgrupper. Skolverket har genomfört under 1995 och 1996 visar att kommunerna, trots ett omfattande besparingsprogram, har klarat att bibehålla en acceptabel kvalitetsnivå i barnomsorgen och i skolan. Samtidigt kan man, av det material som presenteras i Barn idag, dra slutsatsen att eventuella ytterligare besparingar måste genomföras med stor uppmärksamhet riktad mot vilka tänkbara konsekvenser besparingen får på verksamhetens allmänna kvalitet. Om kvaliteten i de allmänna insatserna påverkas på ett sådant sätt att de förebyggande funktionerna inte längre kan fyllas, eller om en kvalitetssänkning skulle innebära att barn med behov av särskilt stöd inte längre kan tas emot i den ordinarie verksamheten, riskerar vi att få betala den kortsiktiga besparingen genom framtida kostnadsökningar. Ett annat resonemang som återkommer på flera olika ställen i Barn idag är hur viktigt det är att vi skapar bra skyddsnät omkring barnen. I det skyddsnätet inkluderas givetvis engagerade och kunniga vuxna i skolan och barnomsorgen, men ännu viktigare är kanske det skyddsnät som vi väver runt familjen. Flera olika forskningsrapporter visar på värdet av ett väl utvecklat stöd till barnfamiljerna. I nätverket omkring familjen ingår naturligtvis också andra vuxna i grannskapet, ett fungerande och aktivt föreningsliv samt ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter. Ett fungerande skyddsnät är av särskilt stor betydelse för barn som utsätts för olika former av övergrepp. I skyddsnätet omkring barnen inkluderar jag även ett förtroendefullt och fungerande samarbete mellan de olika yrkesgrupper som arbetar med barn och unga. Många kommuner har valt att samla ansvaret för de allmänna barn och ungdomsfrågorna hos exempelvis en barn och ungdomsnämnd. Det yttersta ansvaret för att sätta in åtgärder som stöd för barn som har behov av särskilt stöd ligger emellertid ofta kvar hos socialnämnderna. Den här typen av tudelat ansvar för barn och ungdomsfrågorna ökar givetvis behovet av att samverkan mellan de olika ansvariga nämnderna och deras tjänstemän fungerar. Rapporten innehåller oroande uppgifter om att det här samarbetet inte fungerar på det sätt som är avsett. Brister i samarbetet mellan de vuxna får givetvis aldrig bidra till att olika stödinsatser för barn och unga försenas eller kanske helt uteblir. Skyldigheten att föra information vidare och att vidta lämpliga åtgärder regleras i socialtjänstlagen. Socialtjänstkommmittén har i sitt betänkande föreslagit att kommunernas socialtjänst får ett mer uttalat ansvar för att utbilda och informera övriga kommunala förvaltningar och andra som berörs av skyldigheten att föra information vidare, om man misstänker att barn far illa. På den här punkten delar jag helt Socialtjänstkommitténs uppfattning. Kommitténs förslag bereds för närvarande i regeringskansliet, och regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag i den här frågan. I Barn idag pekar man också ut en del områden där det skulle vara möjligt att genomföra kvalitetsförbättringar. Det gäller bl.a. arbetet med att upprätta lokala mål för arbetet i skolan och förskolan. Exempelvis framhåller Socialstyrelsen att kvaliteten i förskolan är nära förknippad med att det finns ett fungerande måldokument och en genomtänkt pedagogisk planering av verksamheten. Skolverket framför en liknande uppfattning i rapporten Bilden av skolan. Samtidigt anser båda myndigheterna att arbetet med att utarbeta lokala planer behöver förbättras. I synnerhet gäller detta planernas koppling till de organisatioriska och ekonomiska förutsättningarna i kommunen. Måldokument som har en realistisk koppling till den ekonomiska verkligheten är också en viktig förutsättning för att det skall vara möjligt att beskriva konsekvenserna av olika ekonomiska beslut. Inte minst av den orsaken finns det anledning att understryka värdet av ett fortsatt utvecklingsarbete på det här området. Jag vill i det sammanhanget erinra om det arbete med att ta fram ett nytt måldokument för den pedagogiska verksamheten för barn och ungdom i åldrarna 6-16 år som skolministern har tagit initiativ till. I Barn idag understryks på punkt efter punkt värdet av samhällets generella insatser. Det är min förhoppning att Barn idag skall kunna få ett brett användningsområde och att materialet skall komma till nytta som diskussionsunderlag i kommunerna, i de politiska partierna och i andra organisationer. Barn idag skiljer sig från annat liknande material genom att barn, i enlighet med de principer som anges i barnkonventionen, själva får komma till tals och ge uttryck för sina ståndpunkter, men också genom att rapporten innehåller intervjuer med aktuella forskare som framför sin personliga syn på olika frågor. Barn idag tar sin utgångspunkt i det positiva. Det är viktigt att vi inte låter oss förlamas av de problem som vi arbetar med. Vi måste också se de möjligheter som finns - möjligheter att utveckla samhället i en riktning som gynnar barnen.

Fru talman! Avsikten med rapporten Barn idag är inte att ge en konsekvensanalys i den mening som Eva Zetterberg avsåg. Avsikten är att ge en aktuell bild till riksdagen av hur barn har det. Rapporten innehåller också konsekvensbeskrivningar, men inte i form av siffror och tabeller. Det är barnen själva och forskare inom detta område som berättar om konsekvenserna. Så är det upplagt. Avsikten är just att ge en nära verklighetsbild av barns situation och då komma bort ifrån de normalt rätt torra och tabellfyllda promemorior. Detta ger en helt annan bild av hur barns verklighet ser ut i dag. När det gäller den andra frågan om kommunerna handlar regeringens allmänna politik naturligtvis om att man skall få ordning på statsfinanserna - vilket vi är på god väg att få - och få ned arbetslösheten. Därmed stärks också kommunernas möjligheter att skapa goda förutsättningar för barnen.
Fru talman! Det är ett värdefullt perspektiv som anläggs i rapporten - det lilla jag har hunnit att läsa i dag - att det lyfts fram hur barnen själva beskriver sin situation. Människor som inte är direkt kopplade till den politiska apparaten bidrar också med sina erfarenheter och kunskaper. Men jag vill ändå hävda att det är viktigt också med konsekvensbeskrivningarna så att vi kan se hur barn direkt drabbas eller gynnas av förslagen i den budget som läggs fram. Därför vill jag ändå fråga statsrådet: Kan vi förvänta att det kommer en annan sådan rapport? Jag tror att det finns ett behov av att få fakta presenterade, dvs. en beskrivning även i tabellform så att man kan se de direkta konsekvenserna av de politiska besluten och förslagen.
Fru talman! Jag kan bara svara för den rapport som vi lämnar i dag. I dag har vi valt att försöka att ge en så aktuell bild av barns situation som vi kan till riksdagens ledamöter. Vår förhoppning är naturligtvis att man utifrån denna aktuella beskrivning skall få i gång en levande och aktiv debatt. Om kunskaperna ökar, ökar därmed också kvaliteten i de åtgärder som vi vidtar. Då får vi ett bättre beslutsunderlag när vi skall fatta viktiga beslut.
Fru talman! Jag vill också tacka statsrådet för den här rapporten. Alla sammanfattningar som har med barns situation att göra är viktiga. Ändå delar jag Eva Zetterbergs förvåning över uppläggningen. När arbetet påbörjades under fyrklöverregeringens tid hade man den norska barnbilagan som förebild. Den finns med i budgeten och är en konsekvensanalys på varje område. Vad har respektive budgetbeslut betytt för barnen? Jag vill också fråga om det pågår ett sådant arbete. Vi har fått den uppfattningen att ett material av den typen skulle presenteras för riksdagen. Den 17 april i år hade vi en barndebatt här i kammaren. Då förelades ett antal rapporter som handlade om barnens psykiska hälsa. Det hade kommit flera larmrapporter under våren, bl.a. från Barnombudsmannen men också från många andra, som visade att barns psykiska hälsa försämrades väldigt snabbt och i väldigt hög grad. Detta gäller också vid en internationell jämförelse. Vi ligger inte bra till när det gäller barns psykiska hälsa. Det handlade under den debatten mycket om hur regeringen skulle möta problemen. Ett av huvudnumren var just att man hänvisade till den barnbilaga som skulle komma nu i höst. Då undrar jag: Vilka slutsatser har regeringen dragit av den stora ökningen av barn med psykiska problem? Detta har bl.a. lett till att barn och ungdomspsykiatriska mottagningar har fördubblat väntetiderna. Har detta påverkat budgetarbetet på något sätt?
Fru talman! Vi har förstås tittat på den norska barnbilagan. Den har också inspirerat oss i vårt eget arbete med rapporten Barn idag. Men vi har inte fastnat för den uppläggningen. Vi ville ge denna rapport om barns situation en mycket mera verklighetsnära anknytning än vad den norska barnbilagan i form av en konsekvensanalys ger. Den handlar alltså väldigt mycket om siffror, tabeller och diagram. Vi ville att barn skulle komma till tals på ett helt annat sätt i den rapport som vi lägger på riksdagens bord i dag. När det gäller barns psykiska hälsa pågår det ett arbete i den kommitté som har tillsatts. Den arbetar med vård och stöd till ungdomar med psykiska problem. Tanken är att man i detta utredningsarbete skall göra en djupdykning i detta svåra och mycket angelägna område. Det är väldigt svårt att i dag ha någon bestämd uppfattning om vad det ökande antalet barn och ungdomar med psykiska problem beror på. Vi kan se att antalet barn med psykiska problem och antalet vuxna med psykiska problem följs åt. Ökningen är densamma i både barngruppen och vuxengruppen. Det gör det naturligtvis väldigt angeläget att vi tittar på andelen barn som har psykiska problem, och det är ett arbete som pågår.
Fru talman! Det är bra att barn får komma till tals, men då blir bilden också väldigt fragmentarisk. Den helhetsbild som vi efterlyser finns ju inte med. Vi måste nog ha en sådan för att vi skall kunna gå vidare och för att vi skall kunna ta ställning till om vi vågar oss på nedskärningar och samtidigt se hur dessa påverkar barnen. Jag har inte hunnit läsa rapporten, men jag har bläddrat litet grand i den, och jag hittar ingenting om t.ex. konsekvenserna av de minskade barnbidragen och de senarelagda utbetalningarna. Vi får t.ex. rapporter om att livsmedelsaffärerna är nästan tomma mellan den 20:e och den 25:e, därför att det uppstår ett glapp mellan barnbidraget och lönen för dem som inte är arbetslösa. Dessutom har flerbarnstillägget tagits bort. Men det finns inga bedömningar av hur detta har påverkat barnen, och det efterlyser jag fortfarande. När det sedan gäller effekterna på barns psykiska hälsa, som kanske ändå är det allvarligaste, arbetade kommittén redan i våras när vi hade en debatt här. Men då fick vi uppfattningen att någonting skulle hända fram till dess att barnbilagan lades fram. Därför undrar jag: Har ingenting hänt som gör att man vet mer om överbeläggningen på de psykiatriska barnoch ungdomsmottagningarna, eller har några insatser gjorts för att minska överbeläggningen? Det är ju oerhört allvarligt att t.ex. ungdomar och barn som är beredda att ta livet av sig och som söker kontakt med en psykiatrisk barn och ungdomsmottagning inte får komma dit direkt utan får vänta i flera veckor och kanske månader.
Fru talman! Jag håller inte med om att rapporten ger en fragmentarisk bild. Däremot ger den inte någon heltäckande bild. Men i rapporten försöker man täcka de för barn viktiga områdena. Dels görs en beskrivning av de nätverk som finns runt barn, dels av barns familjesituation. När det gäller barn med psykiska besvär finns det ett särskilt avsnitt som handlar om utsatta barn och deras särskilda problem. Arbetet pågår i kommittén, vilket naturligtvis kommer att bli en värdefull utgångspunkt för ett remissarbete och en fortsatt bearbetning. Det här är nämligen, precis som Inger Davidson säger, en svår fråga, och den bör vi ta på allra största allvar.
Fru talman! Jag skall också be att få tacka så mycket för den information som vi har fått. Jag kommer med stort intresse att ta del av rapporten, som vi väl får del av under morgondagen. Jag hoppas ändå att rapporten på något sätt har fått statsrådet Klingvall att fundera litet grand över hur vi bäst kan stärka familjerna i deras viktiga arbete. Statsrådet betonar ju själv, både i informationen och i de svar vi har fått, hur viktig familjen är för att barnen skall må bra. Jag har då en fråga till statsrådet: Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta under mandatperioden för ett väl fungerande familjepolitiskt stöd? Som statsrådet säger mår självfallet de allra flesta barn i Sverige mycket bra. Men det finns en grupp barn som mår riktigt dåligt. Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta, med anledning av rapporten, för att stötta och hjälpa dessa barn? I samband med debatten om barns villkor som vi hade i våras, vilken Inger Davidson hänvisade till, gjorde statsrådet ett häpnadsväckande påstående. Statsrådet sade att en av orsakerna till att många barn i Sverige har psykiska problem kan vara den friskolereform som den borgerliga regeringen införde. Vidhåller statsrådet detta påstående?
Fru talman! Det är naturligtvis så, Liselotte Wågö, att jag inte i dag kan lägga fram några konkreta förslag utifrån en rapport som jag själv har fått i dag. Meningen är att både jag och riksdagens ledamöter skall läsa och ta del av de slutsatser och den kunskap som rapporten kan ge oss. När det gäller den andra frågan antar jag att Liselotte Wågö hänvisar till en barndebatt som vi hade i våras. Då handlade det om barn och segregering i fråga om friskolor och inte om psykiska problem.
Fru talman! Debatten handlade om barns villkor. Statsrådet gjorde faktiskt det nämnda påståendet. Jag vill ställa en följdfråga: Har statsrådet funnit något stöd i rapporten för ett sådant påstående? Det kanske är för tidigt att dra alltför långtgående slutsatser av rapporten. Men kan inte statsrådet ändå svara på om det i dag finns någon anledning att se över det familjepolitiska stödet? Jag ställer frågan med tanke på de uttalanden som statsrådet gör om familjen och familjens viktiga uppgift när det gäller hur våra barn mår osv.
Fru talman! Jag skall läsa rapporten och ber att få återkomma med konkreta funderingar i förhållande till vad rapporten har att komma med. Det familjepolitiska stödet är ett stöd som vi i dag är mycket glada över att ha i Sverige. Det gör att vi kan stödja familjerna, så att de kan förena ansvar för både barn och arbete. Det är ett stöd som vi kommer att hålla fast vid och förhoppningsvis skall kunna utveckla vidare när ekonomin så tillåter.

Debatten inleds med att finansministern för riksdagen redovisar budgetpropositionen. Därefter genomförs en debatt i enlighet med regler som överenskommits mellan företrädare för riksdagens partier som framgår av föredragningslistan.

Fru talman! Jag ber härmed att få överlämna budgetpropositionen för år 1997. Den innebär en väsentlig nyhet jämfört med tidigare. Jag kommer inte bara att överlämna den i form av en sedvanlig skriftlig budgetproposition utan också som komplement i form av en CD-skiva. Den här budgeten kommer att vara tillgänglig för hela svenska folket fr.o.m. nu på Internet, i CD-ROM-form och i sedvanlig skriftlig form. Fru talman! Minnet är kort i den ekonomiska politiken. För bara två tre år sedan hade Sverige ett skenande budgetunderskott, en skuldsättning som vi var på väg att tappa kontrollen över och ränteutgifter i statsbudgeten som var som en fet gökunge som trängde ut alla andra statliga utgifter. Vi hade inte bara statsfinanser i olag. Vi hade en ekonomi där det mesta gick åt fel håll. Tre år i rad hade vi negativ ekonomisk tillväxt. Investeringarna rasade, arbetslösheten tredubblades, räntorna sköt i höjden, och vi gjorde oss beroende av utländska långivare. 1994 var det nödvändigt att omedelbart ta itu med dessa problem. Den första uppgiften, den som under alla omständigheter måste lösas, var att ta itu med de skenande statsfinanserna. Det har under denna period som har gått sedan hösten 1994 vidtagits mycket omfattande åtgärder i form av ett saneringsprogram som till stora delar redan har beslutats och genomförts av den här riksdagen. Det har varit mycket tufft och mycket besvärligt, och det har utsatt svenska folket för stora påfrestningar. Men vi kan se resultaten av den förda utvecklingen. Den budget som jag just har lagt på talmannens bord innebär att vi är på väg att nå de budgetpolitiska mål som vi har satt upp. Vi har sagt att vi skall få ned underskottet i de offentliga finanserna till under 3 % 1997. Det kommer vi att klara. Jag är övertygad om att vi gör detta, och det krävs ingen kreativ bokföring för att nå det målet. Vi räknar med ett underskott nästa år på 2,6 % av BNP. Vi räknar även med att klara nästa mål som vi har satt upp, att få offentliga finanser i balans 1998. Också detta mål ligger inom räckhåll. Vi räknar med att den offentliga skulden minskar, och det är en minskning som redan har börjat. 1994 nådde skulden sitt maximum. Vi fick en nedgång 1995, och vi får en fortsatt nedgång 1996 och med all sannolikhet också 1997 och framöver. Detta är viktigt, eftersom det visar att vi är på väg att få kontroll över statsfinanserna, och det i sin tur är nödvändigt för att vi skall få kontroll över ekonomin i stort. Det är en nödvändig förutsättning för att vi skall återvinna framtidstro, viljan och förmågan att satsa och att se framåt, en förmåga och framtidstro som till stor del hade gått förlorad under de gångna åren. Detta är en budget som inte innehåller några stora överraskningar. Vi arbetar nu med en ny budgetprocedur som riksdagen har varit med om att utarbeta. Jag tror att den innebär stora fördelar. Det handlar inte bara om att vi arbetar med kalenderår i stället för som tidigare budgetår. Det handlar inte bara om att budgeten presenteras i en nyare, fräschare och modernare förpackning, utan det handlar framför allt om att få bättre ordning och reda och bättre disciplin i budgetprocessen. Den delen handlar inte om partipolitik, utan den handlar om att ge utrymme för politiska prioriteringar - och där kan uppfattningarna förvisso skilja sig åt - så att utgifterna inte sipprar i väg åt olika håll utan att det är medvetna politiska beslut som avgör vilka områden som vi skall satsa på och vilka andra områden som får stå tillbaka. Det är en stor landvinning att vi har kunnat genomföra dessa förändringar. Jag tror att det kommer att hjälpa oss att undvika den typ av statsfinansiella katastrofer som vi har upplevt i det förgångna och som har skapat så många problem för Sverige och för svensk ekonomi. Om vi ser på den svenska ekonomins utveckling ser det i många avseenden bättre ut nu än vad det gjorde så sent som i våras. Inflationen är nu nere på rekordlåg nivå. Den senaste tolvmånaderssiffran är 0,3 %. Det finns de som har uttryckt oro över detta. De talar om riskerna för deflation och säger att det vore bra med litet högre inflation. Jag delar inte den uppfattningen, och jag förstår inte den uppfattningen. Det finns ingen risk för deflation i Sverige. Tvärtom står vi allt tydligare inför en konjunkturuppgång. Att priserna inte ökar på mat, boende, kläder och resor är jag övertygad om att en överväldigande majoritet av svenska folket tycker är bra. Vi skall slå vakt om dessa landvinningar. De är också en nödvändig förutsättning för att det skall gå bra i ekonomin i andra avseenden. Exporten fortsätter att gå bra, trots att kronan har stärkts väsentligt sedan förra sommaren. Även nästa år får vi en kraftig ökning av exporten. Det bidrar till att vi får ett växande överskott i våra utrikesbetalningar. Det bidrar till att vi kan börja amortera av på den stora utlandsskuld som vi har dragit på oss under de gångna åren. Investeringarna fortsätter att öka kraftigt, framför allt i år men även nästa år. Det är en förutsättning för att vi skall kunna bygga ut vår produktionsapparat, att skapa nya jobb, som ett led i kampen mot arbetslösheten. Räntan fortsätter att sjunka. Och jag tror att det finns utrymme för ytterligare räntenedgång. Det tar tid innan det får effekt på företagens investeringsbeslut. Men jag är övertygad om att vi kommer att se effekterna under 1997 och framöver. I själva verket har räntenedgången under den senaste tiden gått så fort att räntan redan ligger lägre än i de kalkyler som ligger till grund för budgetpropositionen för de kommande åren. Vi står inför en konjunkturuppgång. Det finns alltfler tecken på detta. Senast i går kom en ny konjunkturbarometer från Konjunkturinstitutet som stärker bilden av en förestående konjunkturuppgång. Vi ser den i Sverige, och vi kommer också att se den i övriga Europa. Vi får en högre tillväxt i år, och framför allt nästa år, än vi räknade med tidigare. Och vi får bättre fart än tidigare på den privata konsumtionen, som har fått hållas tillbaka under åtskilliga år. I mångt och mycket ser det alltså bra ut. Det går bättre för svensk ekonomi. Framtidstron och optimismen kommer att öka. Det är jag övertygad om. Men det finns också, och det skall vi inte sticka under stol med, allvarliga problem i den svenska ekonomin som det återstår att bemästra. Det i särklass viktigaste problemet och det som måste ha allra högsta prioritet är arbetslösheten. Att bekämpa arbetslösheten och öka sysselsättningen är, och förblir, den viktigaste uppgiften för den ekonomiska politiken. Regeringen har satt upp målet att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Jag försäkrar att vi skall göra allt som står i vår makt för att uppnå det målet. Det var många som sade att målet om att sanera statsfinanserna var orealistiskt. Det skulle vi inte klara. Den politik som presenterades dög inte för att klara den uppgiften. Ingen säger så längre, för alla kan se att det var fel. De kan se att vi klarar att nå de mål som vi satt oss för. Det går t.o.m. fortare än vi själva räknade med. Sverige är på väg att få de starkaste statsfinanserna i Europa och i EU. På samma sätt som vi klarade det målet - vi har inte haft mer än två år på oss i regeringsställning - skall vi också klara målet att under en fyraårsperiod halvera den öppna arbetslösheten. Det kommer att hjälpas av den konjunkturuppgång som vi står inför och det kommer att hjälpas av en rad åtgärder som riksdagen har beslutat, senast i somras i samband med sysselsättningspropositionen. En stor del av de åtgärderna har ännu inte ens trätt i kraft. Och inte nog med det: Vi kommer fortlöpande att följa upp utvecklingen. Varje halvår skall vi ha en avstämning, en kontrollstation, för att se hur det går när det gäller sysselsättningen. Om vi inte tycker att utvecklingen följer de banor som vi vill att den skall gå i, har vi självfallet en beredskap för att vidta ytterligare åtgärder för att få ned arbetslösheten och öka sysselsättningen. Jag vill också betona att vi skärper ambitionerna när det gäller de offentliga finanserna. Vi har tidigare sagt att vi sträcker oss fram till balans 1998, och vi klarar det. Det finns skäl att höja ambitionerna, att eftersträva varaktiga överskott i de offentliga finanserna bortom 1998. Detta knyter an till gammal god tradition i Sverige - och, dristar jag mig att säga, till gammal god socialdemokratisk tradition. De mest framgångsrika perioderna i svensk ekonomisk politik under efterkrigstiden - man kan peka på 50 och 60 talen - har nämligen varit perioder med hög ekonomisk tillväxt som gav utrymme både för stigande reallöner och för reformer, förbättringar av välfärden. Vi hade full sysselsättning och ett blomstrande näringsliv. Samtidigt kunde vi hålla en låg inflation, en stark utrikesbalans och ett sparande i den offentliga sektorn, ett kollektivt gemensamt sparande. De här sakerna hänger samman. Det är ingen tillfällighet att det var på det sättet. Med ett kollektivt sparande får vi en ökad tilltro till vårt pensionssystem och till våra socialförsäkringar. Det i sin tur ger människorna en ökad framtidstro och en ökad benägenhet att satsa. Det gäller både individer och företag. Det handlar om ett sparande som skall vara tillräckligt stort för att betala de ökade investeringar som vi vill ha i framtiden, den utbyggnad av näringslivet som är nödvändig för tillväxten och framför allt för att öka sysselsättningen och få ned arbetslösheten. Därför är det en önskvärd ambition att vi kan etablera ett överskott i de offentliga finanserna bortom 1998. Jag ser att det är möjligt att göra detta utan att lägga nya sparpaket och utan att komma med nya skattehöjningar. Ordning och reda i statsfinanserna skall vi alltid ha. Vi måste alltid vara försiktiga och gnetiga och alltid hålla hårt i kronorna, för ytterst är det skattebetalarnas kronor vi talar om. Men vi behöver inte komma med nya stora sparpaket och skattehöjningar för att klara den här ambitionen. Vi klarar den ändå. Med en hygglig ekonomisk tillväxt är detta inom räckhåll. Att vi i dag för första gången på många år kan ta del av en budget som inte innehåller nya sparpaket och nya skattehöjningar är i sig en stor landvinning och ett bevis för att den ekonomiska politiken är på väg att lyckas. Den största besparingen på statsutgifterna, alla kategorier, som vi är på väg att ta hem gäller statsskuldräntorna. Med ett fullt genomfört saneringsprogram på 126 miljarder kronor kommer statsskuldräntorna år 1998 att vara 19 miljarder kronor lägre än de skulle ha varit om vi inte hade genomfört detta program. Det är den största utgiftsbesparing som vi över huvud taget kan se i budgeten, och det är naturligtvis en mycket stor framgång att vi kan åstadkomma detta. Det skapar utrymme för en kraftfull satsning på sysselsättning och det skapar utrymme för fördelningspolitiska insatser i framtiden. Den budget som jag har lagt i dag är på nytt ett uttryck för samarbetet mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet. Det samarbete som har bedrivits sedan förra året och som har följts upp i år i vårpropositionen och i sysselsättningspropositionen kommer till uttryck också nu i budgetpropositionen. Det är inte så att vi har diskuterat varenda enskild detalj i budgeten. Det kan finnas enstaka frågor där vi har delade meningar, men i allt väsentligt står vi gemensamt bakom det här förslaget. Det är naturligtvis en oerhörd styrka att detta samarbete har fortsatt och fördjupats. Det är en oerhörd styrka att vi har en majoritet för den ekonomiska politiken. Det i sig är en viktig signal ut till hela svenska folket och ut till dem som finns på marknaderna om att vi har läget under kontroll, att utvecklingen går åt rätt håll och att det finns förutsättningar för lägre räntor och för en allt stabilare situation i framtiden. Detta är nödvändigt för att vi skall klara de viktiga uppgifter som vi har framför oss: att bekämpa arbetslösheten, att halvera den till år 2000 och att återskapa tillväxt, utveckling och framtidstro i svensk ekonomi.

Fru talman! Regeringens budgetproposition för 1997 läggs fram i ett läge när Centerpartiet och regeringen samarbetat om den ekonomiska politiken under ungefär ett och ett halvt års tid, dvs. från den 5 april i fjol. Det har varit ett betydelsefullt och konstruktivt samarbete. Det har också starkt bidragit till att många ekonomiska kurvor i Sverige i dag pekar åt rätt håll. Genom samarbetet manifesteras också att det finns en politisk stabilitet för en ekonomisk politik inriktad på budgetbalans år 1998. Med den nya budgetpropositionen markeras också starten på en helt ny budgetprocess i riksdagen. Först och främst innebär beslutet om ett utgiftstak en bättre kontroll av statens utgifter. Fördelningen av utgifterna på de olika utgiftsområdena tvingar fram prioriteringar på ett helt annat sätt än vi tidigare har varit vana vid. Jag är övertygad om att alla ekonomiska bedömare inte ännu till fullo insett utgiftstakets och den nya budgetprocessens betydelse för den ekonomiska stabiliteten. Budgetpropositionen har, som finansministern tidigare sagt, i flera avseenden varit föremål för överläggningar mellan Centerpartiet och regeringen. Budgetpropositionen är därför i flera avseenden frukten av ett gemensamt arbete. I andra delar kommer vi från Centerpartiet att lägga fram våra förslag under den allmänna motionstiden. Vi har inte gått in i exakt varenda detalj. Det finns nog skäl att betona några kalla fakta som belyser resultatet av samverkan för Sveriges bästa. Vi har i dag en utomordentligt låg inflation. Allt talar för att vi för de närmaste åren har parkerat Sverige bland låginflationsländer. Det är bra, det är i en bjärt kontrast till den höginflationsekonomi som har alltför dystra erfarenheter av i det här landet. Vi skall inte vända tillbaka till 1980-talets inflationsekonomi med överhettning som följd. Budgetbalans finns i sikte 1998. månader sedan - drygt 11 %. I dag ligger den femåriga räntan under 7 %. Förutsättningarna för ännu lägre räntor bedöms som mycket goda. Räntedifferensen gentemot Tyskland minskar mycket kraftigt.Den kraftigt minskade räntenivån innebär för många människor betydligt minskade bördor. Tusentals och åter tusentals villaägare, företagare och enskilda människor har i dag minskade utgifter för sina lån. Det innebär inbesparade kronor och en starkare ekonomi för det svenska folkhushållet. Den svenska kronan har också stärkts och står i dag starkare än på mycket länge. Budgetunderskottet minskar, och i takt med detta minskar också behovet av statlig upplåning. Alla tecken tyder nu på att saneringen av statsfinanserna är på väg att lyckas. De magra årens tid är snart förbi. Det får inte innebära att en ny era med frikostiga löften om skattesänkningar eller ökade bidrag kan inledas. Nu är det viktigt att skapa överskott, skapa en buffert för att Sverige skall stå starkt i framtiden. I skriften kan vi läsa om de sju magra år som följde på de feta. Här är det tvärtom. De magra åren med budgetunderskott bör följas med år av överskott. Politiken får inte ändra huvudinriktning tiden efter det att vi uppnått budgetbalans. Det innebär att jag och Centerpartiet avvisar en högervridning av den ekonomiska politiken med stora ofinansierade skattesänkningar som följd. Likaså måste en vänstervridning av politiken med ökade utgifter, generösa bidrag till olika grupper och hög inflation avvisas. Framtiden kräver att den ekonomisk-politiska kursen ligger fast för många år framöver. Fru talman! Det stora problemet i dag är att arbetslösheten är för hög. Allt som kan göras måste också göras för att betvinga arbetslösheten och sätta Sverige i arbete. Det behövs en bättre tillväxt för kunna åstadkomma en hållbar utveckling. Nya jobb går som bekant inte att kommendera fram, utan det gäller att skapa förutsättningar för nya jobb: lägre räntor, stabila och långsiktiga spelregler samt investeringsprogram på olika områden. Politiken måste i stället inriktas på att skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och nya jobb, främst i den privata sektorn, i de mindre företagen, inom den växande miljö och tjänstesektorn. Detta i sin tur förutsätter sunda statsfinanser och en bättre lönebildning. Vi - Centerpartiet och regeringen - har medverkat till en reformering och mer av decentralisering inom arbetsmarknadspolitiken. Ansvaret flyttas nu från den centrala nivån till den lokala och regionala nivån. Kort sagt: mindre AMS, mer av regionalt och lokalt inflytande. Arbetsrätten håller på att reformeras. En samstämmig uppfattning bland landets små och medelstora företag är att den förändring av arbetsrätten som nu sker genom överenskommelser mellan Centerpartiet och regeringen kommer att främja sysselsättningen och företagandet. Både LO och SAF har därmed haft fel i sin kritik. Miljardprogrammet för småföretagsutveckling måste fullföljas och regionalpolitiken förstärkas. I ett tidigare inlägg kunde vi nyss höra en ironisk kommentar om det uppdrag som landshövdingarna fått att inleda ett arbete för att ta fram nya jobb ute i regionerna. Det finns inga skäl att ironisera över det uppdraget. Det är ett sätt att utveckla regional näringspolitik och förstärka regionalpolitiken på precis samma sätt som man gjorde under den tid då Börje Hörnlund var arbetsmarknadsminister. De s.k. Hörnlundspengarna bidrog till att skapa tusentals och åter tusentals nya jobb runt om i landet. Under förra året skedde en förstärkning av detta arbete i samband med uppgörelsen mellan Centerpartiet och regeringen. Genom sysselsättningspropositionen gavs det nya möjligheter att satsa resurser för att stärka en regional näringspolitik. Detta arbete är viktigt. Man kan ute i regionerna direkt ta fram projekt, stimulera till företagande och satsa på nya arbetstillfällen. Det är viktigt att vi sätter näringspolitiken i fokus på den regionala nivån. Förenklingsdelegationen, som skall lägga fram förslag om förenkling av regelverket för företagen, kommer att ha särskild stor betydelse framför allt för de mindre företagen. Det är viktigt att Förenklingsdelegationen snabbt kommer med konstruktiva förslag för att göra det lättare att äga och driva företag. Sverige måste bli en bra företagarnation. Under det riksdagsår som vi har framför oss kommer en eller flera av tre betydelsefulla frågor för ekonomin och jobben att avgöras. Det gäller lönebildningen, EMU och omställningen av energisystemet. Nu några ord om lönebildningen. Sverige har inte råd med en lönebildning som går utanför vad samhällsekonomins ramar tillåter. Då skulle hela saneringsarbetet, som så mödosamt men ändå så framgångsrikt har bedrivits, ödeläggas. I första hand är lönebildningen ett ansvar för arbetsmarknadens parter, men om de misslyckas med att nå enighet på samma sätt som de misslyckades när det gällde arbetsrätten, blir det till syvende och sist ett ansvar för oss politiker. Vi skall vara bredda på en sådan situation. Av stor betydelse för att skapa ett starkare Sverige, för att få en bättre tillväxt i ekonomin och för att få en högre kompetens för att kunna möta den internationella konkurrensen är också den omfattande utbildningssatsningen. Särskilt viktigt är decentraliseringen av den högre utbildningen där de små och medelstora högskolornas spelar en utomordentligt betydelsefull roll. Satsningen på de små och mindre högskolornas resurser förstärks nu. Det är också viktigt med fasta forskningsresurser till de mindre enheterna. Det innebär inte att man gör avkall på kvaliteten, som det ibland litet föraktfullt påstås från olika håll. Tillsammans med regeringen har vi kommit överens om ramarna, satsningarna och prioriteringarna när det gäller högskolan. Däremot avvisar vi från Centerpartiet förslaget om att förändra reglerna för de olika stiftelserna och överta makten över forskningstiftelserna. Detta är ingenting nytt, utan det känner det svenska folket till. Fru talman! Årets budgetproposition är ett genombrott för en ny syn på landsbygd och lantbruk. Denna viktiga sektor ses numer i sitt rätta perspektiv, nämligen som bas för nya, miljövänliga jobb och för utveckling i hela landet. Mer av EU:s miljöstöd tas hem till gagn för både miljön och jobben. Dessutom uppräknas anslaget för drift och underhåll av landets mest finmaskiga vägnät. Jag vill betona att vi ser detta som en betydande centerframgång. Fru talman! Trots att samhällsekonomin förbättras och blir allt starkare tvingas många människor leva under mycket knappa ekonomiska förhållanden. Alltför många är i behov av socialbidrag. Pengarna räcker inte till. Alltför många människor faller också utanför våra generella trygghetssystem. Detta är inte bra. Socialtjänsten ställs inför trycket av ett ökat socialbidragsbehov. Situationen för de människor som är beroende av socialbidrag är därför mycket svår. Det finns anledning att riksdagen i större utsträckning ägnar tankar kring dessa frågor. Förhållandena och levnadsnivån för de människor som är beroende av socialbidrag är inte tillräckligt analyserade. De ekonomiska förutsättningarna har undersökts för många andra grupper t.ex. pensionärerna. Jag anser att det finns anledning att genomföra en levnadsnivåundersökning kring situationen för de människor som i dag är beroende av socialbidrag. Jag vill därför, avslutningsvis, fråga finansministern om han är beredd medverka till en sådan analys för att därefter kunna vidta åtgärder för att skapa ett mera heltäckande trygghetssystem så att de människor som i dag faller utanför systemet och som är beroende av socialbidrag kan komma in i systemet och därmed få en stabilare och ekonomiskt tryggare tillvaro.

Fru talman! Om ett år kommer den öppna arbetslösheten att vara under 5 %. Jag gissar att nästan alla känner igen uttalandet. Det var det löfte som gjorde att Socialdemokraterna vann valet 1994. Enligt tabellerna i dagens budgetproposition skall denna föreställning köras i repris. I nästa valrörelse, år 1998, kommer Erik Åsbrink återigen att lova att om ett år skall den öppna arbetslösheten vara under 5 %. Men då gäller det alltså inte 1995 - det är ju redan passerat - utan 1999! Vad som har hänt med arbetslösheten under fyra långa år däremellan kommer han att tala mycket, mycket tyst om. För de arbetslösa är det många förlorade år. Det var ett falskt budskap i valrörelsen 1994, och det finns en stor risk för att det blir lika falskt i valrörelsen 1998. Om det är fråga om bristande insikt eller rent lurendrejeri vet jag inte. Men förlorarna är under alla omständigheter de arbetslösa och deras familjer, som trodde att de röstade på en sysselsättningspolitik som inte finns, vilken byggde på glädjekalkyler och felaktig verklighetsbild. Jag tror att socialdemokratins brutna löften har bidragit till att alltfler människor inte längre vågar tro på politiska budskap. Det har blivit en ökande klyfta mellan medborgare och politiker, ett tilltagande problem för demokratin. Så här i halvtid har den öppna arbetslösheten parkerat sig på ca 8 %. Den totala arbetslösheten, alltså alla människor som är utan jobb och som vill ha ett jobb, är högre än 12 % och stigande. Enligt regeringens egna siffror kommer den att ligga kvar där nästa år eller vara högre. 1997 kommer den rent av att vara några tiondelar högre än under 1995. Utvecklingen går i fel riktning. Dessa siffror tvingar ju regeringen att erkänna att läget är sämre än man vad man själv trodde så sent som i våras. Sysselsättningen minskar, och nästa år kommer färre människor att kunna försörja sig på eget arbete än för ett år sedan. Detta är ett monumentalt misslyckande. Fru talman! Budgetpropositionen präglas trots detta av en egendomlig förnöjsamhet, ja, nästan skryt ibland, över hur bra allting har varit. Detsamma gäller för övrigt Per-Ola Erikssons anförande. Jag tror att detta är ett stort misstag, för människor känner inte igen bilden av att allting är jättebra och har blivit bättre i Sverige. De flesta människors vardag kännetecknas inte av att det är bra eller bättre än vad det var i går. Nästan alla är tvärtom väldigt oroliga - över det egna jobbet, för någon släkting eller vän som riskerar att bli arbetslös, för något barn som inte får jobb, för att pengarna inte räcker, för att pensionen är för liten, för att vården inte fungerar, för att omsorgen när man blir gammal inte skall vara tillräckligt bra och för att skolan inte ger tillräckliga kunskaper. Oron är väldigt stor. Regeringens förnöjsamhet vittnar om en verklighetsflykt, som jag tror är ett stort misstag. Många förstår också att detta med kvaliteten i vården och skolan hänger ihop med jobben. Men klarar man inte jobben, som regeringen nu visar att man inte kan, tvingas många människor att leva på a-kassa, socialbidrag eller andra offentliga pengar och då räcker ju inte skattepengarna till en bra skola och en bra vård och omsorg. Därför är kampen för jobben, mot arbetslösheten, huvudfrågan för oss i Folkpartiet. Nu säger naturligtvis regeringen att kampen mot arbetslösheten är en huvudfråga även för dem. Men det man gör är ju bevisligen helt otillräckligt och i långa stycken felaktigt, eftersom resultatet visar att målet inte uppnås. Enligt de egna prognoserna klarar man inte det uppsatta målet. Ännu vid sekelskiftet kommer var tionde människa att gå utan jobb. Under två års tid har regeringen nu sagt att åtgärder för att stärka tillväxten och minska arbetslösheten skall komma, och det står det även nu. Åtgärderna skall, står det, redovisas för riksdagen varje halvår i den uppföljning som vi skall få. Men varför i all sin dar vänta? Varför är det inte redan gjort? Varför görs det inte under alla omständigheter nu? Nästa uppföljning skall komma i april nästa år. Det är mer än ett halvt år till dess. Tänker regeringen och Centerpartiet inte göra någonting i kampen mot arbetslösheten förrän om ytterligare ett halvår, och vad tänker man i så fall göra då? Det står inte ett ord om detta. Jag har på grundval av dagens finansplan bara en enda fråga till Erik Åsbrink och Per-Ola Eriksson: Hur vill ni få ned arbetslösheten? Fru talman! Folkpartiet bedriver en konstruktiv oppositionspolitik. Vårt recept mot arbetslöshetskrisen heter jobb genom företagande. Vi har hela tiden lagt fram förslag som både har skapat förutsättningar för fler jobb genom företagande och innehållit en ansvarsfull budgetsanering genom besparingar. Vi har inte hemfallit åt någon godispåse-politik och kommer inte att göra det, i motsats till vad Socialdemokraterna gjorde i opposition. Varje regering måste sanera de offentliga finanserna - valet står mellan att göra det på ett bra sätt eller på ett dåligt sätt. Det finns majoritet i riksdagen för budgetsanering som bidrar till fler jobb eller budgetsanering som bidrar till färre jobb. Regeringens val framgår av att skatteinkomsterna på två år har ökat med 145 miljarder kronor och av att jobben har blivit färre. Man säger nu att det behövs ett gemensamt ansvarstagande i kampen mot arbetslösheten, för man inser uppenbarligen att man inte klarar det själv. I denna arbetslöshetskris som Erik Åsbrink vet är mycket allvarlig, fast han försöker att skyla över det, kommer Folkpartiet att bidra med förslag som ger just jobb genom företagande, fortsatt budgetsanering och fortsatt låg inflation. Den bestående arbetslöshetskris som regeringen, enligt dagens budskap, ganska passivt åser riskerar att försvaga och försämra förtroendet för Sverige och skapar osäkerhet om den framtida ekonomiska politiken. Traditionalistiska krafter inom socialdemokratin och inom dem näraliggande organisationerna blir alltmer högljudda i kraven på olika former av finanspolitiska stimulanser, mindre betydelse för låg inflation samt krav på nya skatter och ökade bidrag. Tyvärr andas ju redan finansplanen litet grand om eftergifter av förment fördelningspolitiskt slag. Ju längre arbetslösheten består och ju närmare valet vi kommer, desto mer högljudda kommer dessa röster att bli. Osäkerheten kommer att öka om i fall regeringen orkar att stå emot. Det är ett allvarligt problem som kommer att försvåra och försämra läget för de arbetlösa. Fru talman! Nu har halva mandatperioden gått. Allt det som regeringen inte har orkat med och därför skjutit på framtiden måste faktiskt beslutas. Det gäller bl.a. lönebildningen, arbetsmarknadens flexibilitet, energipolitiken, pensionssystemet och den offentliga sektorn. Vad regeringen vill göra på dessa områden framgår inte alls. Man har nämnt dessa ord, men det står inte ett smack om vad det är man vill göra. Det är väldigt illavarslande att man inte vet vad man vill. Det som faktiskt står i finansplanen är också illavarslande, t.ex. offentliga överskott för att finansiera framtida investeringar. Erik Åsbrink gjorde en poäng av detta. En naturlig fråga är naturligtvis om detta avser investeringar i naturgas för att kompensera nedläggning av inhemsk kraftproduktion. Det är väldigt illavarslande att pensionärernas premiereserver skall räknas in i den offentliga sektorn - det är ju pensionärernas pengar. Det är mycket illavarslande att man ägnar så mycket möda åt att öka den politiska maktsfären, i forskningsstiftelserna och genom 40 miljoner kronor i ökade bidrag till fackliga organisationer. Det är också mycket illavarslande att Erik Åsbrink klagar över att de offentliga finanserna i Sverige är så känsliga för konjunktursvängningar, men ändå bygger sina kalkyler på att de offentliga utgifterna är två tredjedelar av BNP och att det inte finns någon konjunktursvacka. Den allvarligaste frågan, fru talman, är ändå: Hur tänker Erik Åsbrink få ned arbetslösheten?

Fru talman! Regeringen bjuder in svenska folket till ett gemensamt ansvarstagande sade statsministern i regeringsdeklarationen. Det är bra, men ansvar hänger nära samman med makt. En människa som känner sig ratad och förnedrad - det gäller många arbetslösa och många som tvingas söka socialbidrag - kan inte tvingas ta ansvar för något som andra har beslutat långt över deras huvuden. Jag måste tyvärr ge Bo Lundgren och Anne Wibble rätt när de säger att regeringen saknar ett konkret program mot arbetslösheten. Regeringen tycks bara ha en grundläggande idé om hur arbetslösheten skall halveras: Att genom budgetsanering få ned räntan och därmed få fart på ekonomin. Men inte ens den idén tycks fungera i dag, för den reala räntan är fortfarande avskräckande hög. Jag tror, Erik Åsbrink, att ni måste vända på resonemanget. Det är inte budgetsaneringen som skall få ned arbetslösheten, utan det är den minskade arbetslösheten som skall stärka de offentliga finanserna. Att jag delvis kan hålla med Bo Lundgren och Anne Wibble betyder självklart inte att vi har gemensamma idéer om hur arbetslösheten skall bekämpas. Tvärtom gapar det en avgrund mellan högerns och vänsterns idéer. Bo Lundgren och Anne Wibble: Era idéer prövades faktiskt! Era skattesänkningar prövades. Det ledde till massarbetslöshet. De idéer som jag vet att Bo Lundgren och hans parti är inne på, innebär på längre sikt att vi skall få ett samhälle där det, som i England, förekommer lönenivåer på 25-30 kronor i timmen. Detta är löner som gör att många unga människor faktiskt tycker att det lönar sig bättre att vara kriminell än att söka sig ett jobb. Vänsterns alternativ är aktiv näringspolitik, sänkt skatt för de minsta företagen, omfördelning av arbetstid och inkomster, miljöomställning och utbildning. Svenska folket arbetar extremt mycket, men arbetstiden är också extremt snett fördelad. I Växjö har, genom ett vänsterinitiativ, kommunanställda fått möjlighet till kortare arbetstid. Massor av liknande försök pågår runt om i landet. Med statligt stöd till sådana försök skulle arbetslösheten kunna minskas till en mycket låg samhällskostnad. Samma sak gäller för de miljöjobb som skapats av den miljöfond som kom till på vårt initiativ hösten 1994. Jag får ibland en känsla av att Erik Åsbrink litet grand drömmer sig tillbaka till gamla tider, till 60 talet. Han vill inte tänka kring framtidsidéerna; arbetstidsreformer och miljöomställning. Akut behövs också nu en rejäl köpkraftsökning för de grupper som behöver det bäst. Vänsterpartiet föreslår riktade stödåtgärder till låginkomstpensionärer - bäst vore att höja det särskilda bostadstillägget - och till barnfamiljer. Vi föreslår också sänkt skatt för de med lägst inkomster. Enligt en undersökning som gjorts av Hyresgästföreningen i västra Sverige hamnar en normalavlönad LO-familj med två barn i hyreslägenhet under socialbidragsnormen. Erik Åsbrink talade här med rätta om hur viktigt det är att hålla tillbaka boendekostnaderna. Men verkligheten, Erik Åsbrink, är i dag faktiskt att hyrorna stiger väsentligt mer än inflationen. Vad tänker Erik Åsbrink göra åt detta? Kommer han att lägga fram några förslag som håller tillbaka hyresutvecklingen? Det här är ett mycket stort och allvarligt problem, speciellt för människor med låga inkomster. I nästan alla kommuner och landsting genomförs i dag sparprogram som ofta har nått utöver det socialt acceptabla. Ovanpå detta kommer nu beskedet att kommunerna skall tvingas betala tillbaka pengar för att skatteinkomsterna inte blev vad man räknat med. Samhällsekonomin sparar minimalt på att kasta ut ännu fler kommunalanställda i arbetslöshet. Ge nu ett besked i dag, Erik Åsbrink: Kommer kommunerna att få behålla dessa skattepengar? Det handlar inte om mycket pengar, men det skulle vara en oerhört viktig signal till kommuner och landsting. Ytterligare en fråga skall jag våga mig på. På LO kongressen föreslog man att värnskatten skall vara kvar efter 1998 och göras om till en vårdskatt. Hur ser finansministern på det förslaget? I regeringsförklaringen sägs att i takt med att arbetslösheten sjunker och statsfinanserna stärks kan utrymme skapas för åtgärder som förbättrar inkomstfördelningen utan att budgetsaneringen äventyras. Också på den punkten, Erik Åsbrink, tycker jag att ni skall vända på resonemanget. En skarpare fördelningspolitik är ju just ett bra redskap mot både arbetslöshet och budgetunderskott. Vänta inte med fördelningspolitiken! Enligt siffror från Statistiska centralbyrån har de som tillhör den fattigaste tiondelen av hushållen tappat 27 % av sin reala disponibla inkomst 1989-1994 medan de som tillhör den rikaste tiondelen har vunnit 17 %. Enligt regeringens egna beräkningar i budgeten har budgetsaneringen bidragit till att ytterligare öka skillnaden mellan de allra mest lågavlönade och de med de allra högsta inkomsterna. Redan i slutet av 1994 lovade Mona Sahlin att alla regeringsförslag skall belysas ur ett kvinnoperspektiv. Jag är ju visserligen som synes man, men också jag kan faktiskt se det gapande hålet. Jag har inte hunnit läsa hela budgeten, men jag ser det gapande hålet som lyser. Var är kvinnoperspektivet, det utlovade kvinnoperspektivet, konsekvensbeskrivningen av alla förslag ur ett könsperspektiv? Och framför allt: Var är de konkreta förslagen för att öka jämställdheten? Det är också bra att Socialdepartementet gjort en rapport om barnen, men vi saknar fortfarande den barnbilaga som utlovats. Det vore naturligtvis allra bäst om det också på denna punkt lades fram konkreta förslag. De dramatiskt ökade klassklyftorna uppstod samtidigt som massarbetslösheten och de raserade statsfinanserna. Det är lika sant i Sverige, det som i en FN rapport konstateras vara sant i världsekonomin: Jämn inkomstfördelning är bra för den samhällsekonomiska effektiviteten. Därför är det också ett elände att medan EU-bidragen ökar mer än beräknat, reduceras biståndet till jordens fattigaste länder. Det är inte bara orättfärdigt, det är också ineffektivt ur globalekonomisk synpunkt. Den kollektiva depressionspolitik i EU-länderna som följer av viljan att få vara med i den ekonomiska och monetära unionen är också skadlig för världsekonomin. Finansministern vill att vi skall kunna ta ställning till EMU utifrån en styrkeposition. Vänsterpartiet är enigt med regeringen om att vi faktiskt behöver ett offentligt sparandeöverskott för att stärka demokratin mot storfinans och kapitalmarknad. Detta gäller oavsett om Sverige blir med i EMU eller inte. Men själva grundidén med EMU är att man skall överlämna politisk makt från valda parlament och från regeringen till förment opolitiska bankdirektörer. Därmed försvårar man möjligheten till aktiv bekämpning av arbetslösheten och därmed också till att bekämpa budgetunderskott. Vänsterpartiet anser också att det behövs ett starkt offentligt ägande, inte minst inom det banksystem som i dag arbetar för brinnande livet för att förbereda sig för ett svenskt inträde i EMU. Därför är vi starkt kritiska till förslagen om massiv utförsäljning av samhällsägda företag. Det är förslag som enbart syftar till att kvalificera Sverige för EMU:s gemensamma högerpolitik. Ge som sagt gärna ett ansvar till svenska folket, men låt då EMU avgöras av en folkomröstning! Jag skulle väldigt gärna vilja höra Per-Ola Eriksson säga något i denna fråga. Han sade inte ett ljud om EMU. Var står Centerpartiet i frågan om en folkomröstning om EMU? Regeringen vill kunna lita på parterna på arbetsmarknaden för att klara arbetslösheten. Men, Erik Åsbrink, det pågår faktiskt en maktkamp i detta land. Jag tror, Vänsterpartiet är övertygat om, att regeringen måste välja sida. Att försvaga arbetsrätten handlar inte om att skapa fler jobb, det handlar om att ge kapitalägarna mera makt på de arbetande människornas bekostnad. Ta inte konfrontation med fackföreningsrörelsen, Erik Åsbrink och Ulrica Messing! SAF har mycket starka vänner i alla fall. Fackföreningsrörelsen behöver den samlade arbetarrörelsens stöd. Vi vänsterpartister vill också ta vår del av ansvaret - om vi får makt att påverka den politik som förs. Vi vädjar inte om samarbete, och vi känner oss inte försmådda. Men vi skall se till att den starka opposition från vänster som vi vet finns i dag runt om i landet får en röst här i riksdagen i höstens budgetdiskussion.

Fru talman! På regeringshorisonten ser vi nu tilltagande rosenrött skimmer som står i bjärt kontrast till den mörka verklighet som många arbetslösa, ungdomar, ensamstående kvinnor, flerbarnsfamiljer, låginkomsttagare och människor med små marginaler tvingas leva med. Regeringens sparprogram och skattehöjningar har slagit hårdast mot dem som har minst pengar! Detta har vi i Miljöpartiet påstått och hårt kritiserat i praktiskt taget varenda ekonomiskpolitisk debatt i riksdagen de senaste två åren. Ni i regeringen har ofta förnekat det, och hävdat att det tvärtom är de med de bästa inkomsterna som får avstå mest. Men nu har ni till slut motbevisat er själva i den här propositionen. På s. 59 finns ett diagram som visar att den tiondel av oss som tjänar minst har tvingats avstå i snitt 9 % av vår disponibla inkomst för att bidra till budgetförstärkningarna. Den tiondel som tjänar mest har bara fått avstå 7 % av sin betydligt fetare disponibla inkomst. Medelinkomsttagaren har kommit undan med drygt 5 %. Tycker finansminister Erik Åsbrink att det är rättvist att de som har de lägsta inkomsterna skall tvingas avstå mest när staten tvingas spara? Regeringens påtagliga brist på fördelningspolitik när det gäller besparingar och skattehöjningar har tvingat mängder av människor runt om i landet att gå till socialbyrån för att få socialbidrag för att kunna skaffa sig livets nödtorft - mat, kläder, pengar till hyran. Det har inneburit att regeringen mer eller mindre medvetet har skapat en social misär som vi inte hade behövt ha. Det innebär också att kommunerna har drabbats av ökade kostnader och har tvingats skära ned på skolor, omsorg och vård. Vi kan nu se reportage på TV om hur skolor förfaller runt om i landet, hur undervisningen blir sämre när man tvingas fösa ihop allt fler elever i stora klasser. Vi har en urholkad välfärd framför ögonen. Den urholkas allt mer. Egentligen är det helt onödigt. Den här budgetsaneringen hade gått att göra fördelningspolitiskt bättre. Nu hade finansministern chansen att åtminstone försöka rätta till de grövsta felgreppen. Men icke! Han fortsätter som om ingenting har hänt. Regeringen uppvisar en nästan overklig okänslighet inför de ökande sociala problem som regeringens politik medför. Inkomstklyftorna ökar i det svenska samhället, och regeringens ekonomiska politik bidrar aktivt till det. Jag skall peka på en detalj ur propositionen som belyser det här. Man föreslår skattesänkningar på en miljard för dem som har tjänstebil. Det blir en miljard kronor mindre i skatteintäkter när man sänker skatten för dem som har tjänstebil. Det är ett förslag som regeringen strider för och förmodligen genomför här i riksdagen. Vilka vinner på det? Är det de som har det besvärligt? Det tokiga förslaget att avskaffa tandvårdsförsäkringen ligger kvar. Detta att inte ge åtminstone 1 % till de allra fattigaste i världen kvarstår. Biståndet hålls fortfarande nere på 0,7 %. Fru talman! Massarbetslösheten framstår som det största ekonomiska problemet. Målet måste vara att före sekelskiftet åtminstone halvera den - på den punkten är vi i Miljöpartiet överens med regeringen. Men vad har regeringen för nya åtgärder att komma med? Svaret är rosenröda drömmar om ekonomisk tillväxt. Enligt regeringens beräkningar kommer den totala arbetslösheten att ligga kvar på närmare 10 % vid sekelskiftet om den nu presenterade politiken genomförs. Det innebär att det är en bra bit kvar till en halvering av arbetslösheten. Den öppna arbetslösheten beräknas komma ned till strax under 6 %. Man borde komma ned till högst 4 %. För att klara en halvering av arbetslösheten måste man enligt regeringens nu presenterade beräkningar åstadkomma en snabbare ekonomisk tillväxt, ungefär litet drygt 3 % per år i fyra års tid. Men, Erik Åsbrink, när hade Sverige senast en ekonomisk tillväxt på 3 % om året, fyra år i rad? Det här är ju ert enda recept mot massarbetslösheten, och det skall ske från en nivå på bruttonationalprodukten som är mycket hög. Det är faktiskt en viss skillnad om man jämför med 50 och 60-talen då vi hade en hög ekonomisk tillväxt, men då vi också hade en lägre nivå på bruttonationalprodukten. Att nu komma upp i samma procenttal skulle naturligtvis kräva mycket mer. Medlen för att uppnå detta är, enligt propositionen, att förbättra arbetsmarknaden i olika avseenden och få fart på lönebildningen på något sätt. Men hur, det sägs inte. Man måste fråga sig vad det är för underverk som ni ruvar på i regeringskulan. Har ni gjort någon som helst analys av vad en sådan extrem tillväxtpolitik egentligen skulle innebära i form av ökad exploatering av naturresurser, ökad miljöskuld, sociala effekter och fördelningseffekter mellan nord och syd? Det är uppenbart att er rosenröda dröm om en hög ekonomisk tillväxt är ett självbedrägeri i den högre skolan. Ni måste någon gång inse att arbetstidsförkortning, en sänkning av normalarbetstiden, är nödvändig. Ni måste inse att det faktiskt gäller att satsa på de gröna jobben, att få en skatteväxling som innebär att vi höjer skatterna på miljösidan och sänker dem på arbete, och att satsa på de sektorer som växer snabbt över hela världen och kommer att växa ännu snabbare. Samma miljöproblem finns nämligen överallt. Så till det här med att dela på jobben. I dag delar vi på kostnaderna för arbetslösheten - de som har arbete får betala för dem som inte har. Vore det inte bättre, både mänskligt och ekonomiskt, att få med alla på arbetsmarknaden, att få med alla på jobben, att dela på jobben så att alla kan delta på ett positivt sätt i produktionen? Vi i Miljöpartiet är fullständigt övertygade om att det är en bättre ekonomisk politik. Det minskar arbetslösheten, men ger också en bättre ekonomi totalt sett. Jag kan på sätt och vis förstå era ansträngningar att försöka skapa en vacker bild av den svenska ekonomins utveckling, trots de orimliga förutsättningar den här bilden bygger på. Ni vill ju locka människor att sluta betala av sina lån, sluta spara inför ålderdomen, sluta spara för att ha en reserv om man skulle bli sjuk eller arbetslös. I stället vill ni locka folk att använda sina slantar till att köpa bilar, kylskåp, större boendeytor och kanske ta ett och annat nytt lån. Ni vill helt enkelt öka den privata konsumtionen, få upp den inhemska efterfrågan, och därigenom stimulera fram en högre ekonomisk tillväxt. Men det är en destruktiv tillväxtpolitik, som innebär att människor också blir mer beroende av banker och samhällets trygghetssystem. Jag tror att ni kommer att misslyckas, även om ni tar i aldrig så mycket. Jag tror att människor inser att de måste minska sitt beroende och skapa sig själva en större trygghet. Självtilliten behöver stärkas i Sverige. Jag tror att den ekonomiska krisen har lärt människor att man inte kan lita på att ersättningar i a-kassa och sjukförsäkring förblir höga, att man inte kan lita på att realräntorna förblir låga eller sjunker - nu ligger de högt -, att man inte kan lita på att hyrorna och boendekostnaderna hålls låga, att man inte kan lita på att ekonomin alltid skall växa. Jag är övertygad om att de flesta har upplevt raka motsatsen under de sista fem åren, och jag är övertygad om att man inte låter sig luras en gång till. I en internationell jämförelse, t.ex. med andra EU länder, är inte heller de svenska hushållens sparande särskilt högt, inte ens om man räknar med sparandet inom ATP-systemet. Också i det perspektivet framstår regeringens beräkningar som orimliga. Perssons och Åsbrinks drömfabrik har inte särskilt mycket med den ekonomiska verkligheten att göra. Regeringens slag mot dem som har minst drabbar särskilt kvinnorna. Jämlikhetssträvandena urholkas nu snabbt. Arbetslösheten ökar snabbast för kvinnor. Också på den punkten sviker man från regeringens sida. Så har vi detta med miljön. Jag måste säga att drömfabriken på Rosenbad har producerat en väldigt högstämd poesi på miljöområdet. I propositionen sägs att regeringen numera med kraft skall verka för att systematiskt bygga ett ekologiskt samhälle. Men samtidigt struntar man i att ens försöka analysera hur miljöskulden utvecklas. Låt mig ta ett exempel. I det gällande svenska konvergensprogrammet ställs miljömål upp vid sidan av konvergenskriterierna och sysselsättningsmålet, men i uppföljningen av programmet - som nu tredje gången görs som bilaga till propositionen - sägs inte ett ord om hur miljömålen uppnås, inte heller i de förra uppföljningarna. Det är inte första gången som regeringens miljöpolitik kan beskrivas som största möjliga tystnad. Vet du, Erik Åsbrink, hur stora nedskärningar ni föreslår på miljöområdet? Vet du hur många försurningshotade sjöar och vattendrag i landet som nu inte längre kan kalkas på grund av era nedskärningar? Vet du hur många oersättliga urskogar och naturskogar som kommer att skövlas på grund av era nedskärningar? Vet du hur mycket mer av miljögifter som kommer att spridas och samlas i människors inre organ på grund av er motsägelsefulla snålhet på miljöområdet? Har ni i regeringen något som helst grepp om vad ni håller på att ställa till med på miljöområdet? Tror ni att poesi och högstämda ord löser miljöproblem? Jag har gjort en snabbanalys av vad budgetpropositionen egentligen innebär på miljöområdet. Den visar att nedskärningarna på miljöområdet från förra året till nästa år är ungefär 30 %. Det är möjligt att jag har räknat fel - jag hoppas det. Det är en tredjedel som går bort av något som redan var mycket snålt tilltaget, så snålt att vi faktiskt arbetade mot den förra regeringen för att få en bättre regering ur miljösynpukt. Att skära bort en tredjedel till på detta vore en katastrof. I den beräkningen har vi inte tittat på att ni vägrar fullfölja satsningen på allergisanering - där det fattas minst 600 miljoner! Vi har heller inte räknat med de uteblivna satsningarna på vindkraftsutbyggnad och liknande. Ändå blir det en tredjedel som går bort på miljöområdet! Sammantaget kan vi inte finna något annat område i denna socialdemokratiska budget som drabbas av större nedskärningar. Om ni tror att ert samarbete med Centern hjälper miljön och gör er budget grönare, så misstar ni er grovt. Bakom era rosenröda potemkinkulisser döljer sig ett alltmer groteskt och växande miljösvek. Fru talman! Miljöpartiets sammanfattning av årets upplaga av regeringens budgetproposition blir att den är ett miljövidrigt misslyckande, som ökar orättvisorna och cementerar fast massarbetslösheten.

Fru talman! I tisdags öppnades riksdagen för ett nytt arbetsår under festliga former. Då sade statsminister Göran Persson i sin regeringsförklaring att människan är målet, men att detta mål skyms av att mer än var tionde människa går utan arbete. "Det är ett fruktansvärt slöseri. Den främsta tillgång samhället äger kommer inte till nytta", sade han. "Det är tid att ta ansvar. Det är tid att helhjärtat, och utan förbehåll, delta i arbetet för att åter nå full sysselsättning", fortsatte statsministern sina ganska starka ord. Låt oss ändå, fru talman, för ett ögonblick titta litet i facit. Sedan Göran Persson tillträdde som statsminister i mars i år och till slutet av förra veckan har 84 280 fler människor blivit arbetslösa i Sverige, enligt Arbetsmarknadsverkets veckostatistik. Slöseriet med samhällets främsta resurs har alltså ökat. Detta är varken mer eller mindre än ett totalt misslyckande för regeringens ekonomiska politik. Differensen - flera andra talare har varit inne på detta - mellan de stolta vallöftena som ledde till regeringsmakten och resultatet är knappast heller något etiskt föredöme, nu när allt fler inser behovet av en etisk värdenorm både i det politiska och i det ekonomiska systemet. Jag tror inte att Socialdemokraterna hade haft en chans att återkomma till regeringsmakten om man inte hösten 1994 hade lyckats övertyga vanligt hederligt folk om att man redan under 1995 "tiondel för tiondel" skulle pressa ned arbetslösheten under 5 %. Folk röstade fram Socialdemokraterna därför att man trodde på löftena om en snabb sänkning av arbetslösheten, att nu skulle det vara slut på nedskärningarna, nu skulle pensionärer och barnfamiljer i stället få upprättelse, nu skulle det bli slut på uppsägningarna i kommuner och landsting. Det blev precis tvärtom. Utan denna vilseledande marknadsföring hade väljarna knappast köpt er produkt. Denna typ av vilseledande marknadsföring tolereras inte inom näringslivet och borde inte tolereras inom politiken heller. Fru talman! I finansplanen skriver regeringen: "Den ekonomiska politiken har i de flesta avseenden varit mycket framgångsrik den första hälften av innevarande mandatperiod." Det är ett ganska hånfullt påstående för alla dem som trodde på löftena om att pressa ned arbetslösheten men som i stället nu blivit arbetslösa. I dag är nämligen fler arbetslösa i Sverige än när Socialdemokraterna tog över regeringsmakten från fyrpartiregeringen hösten 1994. Men arbetslösheten är inte bara ett slöseri för de arbetslösa. Den drabbar faktiskt också gamla och sjuka människor i vårt land. Resurserna räcker inte till den vård och omsorg som medborgarna har rätt att kräva. I går slog Socialstyrelsen larm om katastrofala interiörer från åldringsvården. Den nedrustning som t.ex. pågår här i Stockholms läns landsting av en koalition av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister var knappast vad som före valet förespeglades väljarna av dessa partier. Men nu skall 3 miljarder - 3 000 miljoner kronor - skäras ned på vården och omsorgen bara här i Stockholms läns landsting! Sådan vilseledande marknadsföring borde, fru talman - för att använda ett av statsministern ofta och gärna använt uttryck - brännmärkas av väljarna i nästa val. Ovanpå detta skall landets ekonomiskt sämst ställda pensionärer behöva uppleva hur ni nu bl.a. sänker bostadstilläggen. Skall verkligen våra äldre som har varit med och byggt upp landet behöva uppleva ängslan för att pengarna skall räcka till enkelt boende, nödvändig medicin och behövliga läkarbesök? Den allra största besparingen görs dessutom på de allra fattigaste i u-länderna och biståndet. Är detta välfärd? Är detta Socialdemokraternas Sverige? Varför är ni så stolta över denna utveckling, Erik Åsbrink? Det är ganska häpnadsväckande att handlingsförlamningen när det gäller att åstadkomma nya jobb fortsätter även i denna budget när nu halva mandatperioden har passerats. Detta att stimulera landets familjeföretagare så att de får stabila och positiva villkor, vågar satsa och nyanställa, verkar vara ideologiskt minerad mark där regeringens karta och kompass inte längre stämmer med dagens verklighet. Regeringen verkar på något sätt famla omkring i okänd terräng, tyngd av återställare, väntande på ett oändligt antal utredningar. Hela er politik ligger för närvarande i utredningsfas. Ni har inte någon politisk linje i en mängd tillväxtfrågor. Här ligger roten till regeringens misslyckande med arbetslösheten. Nu har regeringen efter två års motvärn ändå släpats fram till några motvilliga ideologiska eftergifter med visst stöd av Centerpartiet. Visst blev det en arbetsrättslig tumme till sist efter alla utredningar, kommissioner och medlingar. Men inte är det den moderna lagstiftning som rejält skulle kunna sänka tröskeln in på arbetsmarknaden för landets arbetslösa. Övertidsuttaget fortsätter att vara bedövande. Man fortsätter att ta ut straffskatten på risksparande. Den är dubbelt så hög som skatten på det riskfria sparandet på bank. Även här handlar det om ett halvhjärtat och ofullgånget förslag. Långsiktigheten för landets företagare illustreras av att regeringen nu avskaffar det riskkapitalavdrag som man nyligen har beslutat om efter återställarna med Vänsterpartiet hösten 1994. Tala om att vingla! Tjänstesektorn har hittills varit helt ideologiskt bannlyst och tabubelagd för regeringen. Här har statsråden redan hunnit inta minst två mot varandra stridande uppfattningar innan regeringen har lagt locket på med en ny utredning. Vad annars? I Danmark har nyligen ett framgångsrikt försök med moderna hemtjänster utvärderats och permanentats på förslag av Erik Åsbrinks systerparti. Folketinget har med stor majoritet röstat fram ett sådant system, som redan har skapat tiotusentals nya jobb. I Sverige lägger regeringen Persson fram ytterligare en utredning. Denna kraftlöshet när det gäller att fatta beslut i tillväxtfrågor är ett förödande slöseri med "den främsta tillgång landet äger", för att citera Göran Persson. Det är knappast förvånande att arbetslösheten fortsätter att öka. Erik Åsbrink? Jag instämmer med Anne Wibble: Det är dagens viktigaste fråga, som icke får sitt svar i denna budget, som icke fick sitt svar i sysselsättningspropositionen, som icke fick sitt svar i tillväxtpropositionen och som icke fick sitt svar i vårpropositionen. Nu har ni förbrukat halva mandatperioden. När kommer förslagen? Har ni några förslag? Ligger de i skrivbordslådan? Har ni låst in dem i ett kassaskåp? Nu verkar det som om vi ändå skall få se någonting i mars, april nästa år. Det är ganska skrämmande. Statsministern inbjöd hela svenska folket att delta i kampen mot arbetslösheten. Det kan man förstå. Det lär faktiskt behövas. Regeringen räknar inte ens själv med att den egna politiken når målet 4 % arbetslöshet vid sekelskiftet, utan det handlar om 5,7 % med den politik som föreslås i propositionen. Det krävs en högre tillväxt. Frågan kvarstår: Vad är det som har hindrat regeringen att lägga fram förslag till åtgärder som klarar av detta? Om ni tror att det finns sådana, varför kommer de aldrig? Varför dessa ständiga uppskov? Varför dessa långbänkar? Jag kan förstå att man inte skall lägga fram kostsamma förslag som inte är fullt finansierade. Doktrinen att man inte kan sanera statens finanser samtidigt som man lägger fram förslag om tillväxtfrämjande åtgärder står inte alls på vetenskaplig grund om man lägger fram förslag till åtgärder som är fullt finansierade. Att förändra och modernisera arbetsrätten kostar ingenting. Att ta itu med lönebildningsproblematiken i stället för att bara skriva och prata om den kostar ingenting. Varför görs ingenting på detta område? Nu har ni funderat och våndats i snart två år. Är det inte snart dags att komma till skott? Vi i oppositionen har från första stund varit beredda. Vi har erbjudit alternativ med starkare budgetsaldon och miljömässigt hållbara tillväxtåtgärder. Varför skall landets arbetslösa behöva vänta ytterligare, Erik Åsbrink? Man tror helt enkelt inte att det är sant när man läser följande i propositionen: Förslag till åtgärder som stärker tillväxten och minskar arbetslösheten kommer i första hand att redovisas i samband med vårpropositionen nästa år. Detta är häpnadsväckande. Tillväxtpropositionen blev en agenda. Även detta blev en tumme. Problemet var att regeringen började sin karriär med att gå åt fel håll. Man återställde ett antal strukturreformer som hade genomförts av den förra regeringen tillsammans med Vänsterpartiet. Nu har dessa återställare gett en rejäl baksmälla i form av den växande arbetslöshet som vi kan inregistrera. Nu har ångern infunnit sig, och vänstersvängen skall åtgärdas med största möjliga tystnad efter LO-kongressen. Nu är det dags för återställarnas återställare. Det betyder i klartext, Erik Åsbrink, att de arbetslösa i allra bästa fall är tillbaka vid ruta ett, där de stod vid valet 1994. Nu är ni snart tillbaka där vi lämnade över. Nu skall ni försöka återta den politik som ni återställde. Lycka till! Men det brådskar, måste jag säga. Upprepandet av att välfärden är säkrad och att den ekonomiska styrkan är återvunnen är ganska övermaga mot bakgrund av dagens situation på arbetsmarknaden. Det upprepas entonigt att regeringen skall halvera den öppna arbetslösheten. Där väntar vi fortfarande på åtgärder. Det som förslås i propositionen är inriktat på att defensivt administrera den skyhöga arbetslösheten och fördela arbetslösheten. Nu blir det stora löften till de arbetslösa att ge arbetslösheten guldkant. Vi kan också se fram emot ett värdigt slut när vi kommer fram till 55 års ålder. Regeringen Perssons budget för 1997 har ingen lösning för arbetslösheten i Sverige. Fru talman!

Jag vill meddela att oppositionens företrädare av sina vardera 20 minuters taletid nu har använt följande: Bo Lundgren 8 minuter 47 sekunder, Per-Ola Mats Odell 13 minuter 38 sekunder. Varsågod, finansministern.
Fru talman! Till för ett halvår sedan arbetade jag i fastighetsbranschen. Där lärde jag mig en del nyttiga ting. Jag lärde mig att ett hus måste stå på fast grund. Jag lärde mig att ett hus måste byggas med omsorg, miljötänkande och kvalitet. Jag lärde mig att ett hus skall stå många decennier, kanske i sekel eller mer. Det man satsar på ett gediget hantverk i bygget får man tillbaka många gånger om genom längre livslängd och lägre kostnader för drift och underhåll. Slarv och oreda skall man sky som pesten. Ingenting går upp mot den tillfredsställelse den yrkesman eller yrkeskvinna känner som vet med sig att han eller hon har gjort ett gott dagsverke. Så är det också med statens finanser. Minnet är kort. Men för bara två tre år sedan, med den moderata politiken, hotades själva grundvalarna för vårt samhälle. Med en skenande skuldsättning, med industrivärldens största budgetunderskott och med ränteutgifter som likt en allt fetare gökunge var på väg att tränga ut alla andra statliga utgifter var Sverige på väg att bli ostyrbart och omyndigförklarat av de internationella bankirer som vi hade gjort oss beroende av. Statsfinanser i fundamental obalans avspeglade en samhällsekonomi där i stort sett allting gick åt fel håll. Arbetslösheten hade tredubblats, vår samlade produktion och våra samlade inkomster minskade under tre år i rad. Investeringarna rasade, räntan steg till tidigare okända nivåer och våra utrikesaffärer gick med stora underskott. Förtroendet för Sverige i vår omvärld var borta. Det svenska folket tappade framtidstron och viljan att satsa. Alla kunde se att den borgerliga ekonomiska politiken inte stod på fast grund. Alla kunde se att den borgerliga ekonomiska politiken var ett eländigt fuskbygge. Alla kunde se att den borgerliga ekonomiska politiken var ett fallfärdigt ruckel som det skulle krävas oerhörda arbetsinsatser och gigantiska kostnader för att ställa i ordning. Den moderatledda regering som bar ansvaret för detta formidabla misslyckande, denna vanvård av landets ekonomi och detta skingrande av tillgångarna i Moder Sveas kassakista har ingenting att yvas över. Så var det, och så får det aldrig bli igen. När den ordinarie ekonomisk-politiske talesmannen för Moderaterna, Lars Tobisson, inte deltar därför att han vikarierar som partiledare - med vilken grad av framgång skall jag låta vara osagt - får i stället ungtuppen Bo Lundgren gala. Och galet blir det för det mesta när Bo Lundgren yttrar sig. Vi har nu på nytt fått höra denna enastående historieskrivning om hur fantastiskt bra det gick under den moderatledda regeringen och hur uselt det går i dag. Det hedrar åtminstone Anne Wibble och Mats Odell, som i övrigt ställer upp för den där högerpolitiken, att de på den punkten tiger. De skryter inte med eländet som rådde under den perioden. Jag vill ge ett råd till Bo Lundgren. Även om det finns ett gammalt talesätt som säger att om man upprepar en lögn tillräckligt ofta blir den till sist trodd - sluta med de där sagorna! De har ingen trovärdighet. Det är bara pinsamt att lyssna till dem. Låt mig nämna ett enda exempel. Under den tid 450 000 människor blev av med sina arbeten. Nu får vi höra att den politik som Moderaterna då förde är den som skall lösa landets arbetslöshetsproblem. Det är den som skall skapa sysselsättning. Detta har ingen som helst trovärdighet! Vi skall visa stor öppenhet och lyhördhet för hur vi skall hantera arbetslöshetsproblematiken. Alla goda idéer och uppslag skall vi ta fasta på. Men inte detta. Vi skall inte upprepa de förödande misstag som begicks under den moderatledda regeringen. De leder inte till full sysselsättning - de leder till fortsatt och förstärkt elände.

Fru talman! Ingenting är mer beklämmande än att höra dessa påståenden, från Bo Lundgren och från andra, om att regeringen inte gör någonting. Man undrar varför regeringen inte vidtar några åtgärder. Sanningen är att man i den socialdemokratiska regeringen och jag själv under det halvår jag har varit med praktiskt taget dygnet runt har ägnat oss åt att röja upp i det konkursbo vi fick överta när Bo Lundgren, Anne Wibble och Mats Odell lämnade över. Det har krävts gigantiska arbetsinsatser, en oerhörd kraft och oerhört många initiativ för att ta itu med dessa problem. Vi har lyckats med detta. Det har gått fortare än vad vi själva vågade tro när vi satte i gång detta arbete att få ordning och reda igen i statens finanser. Detta är det helt avgörande för att vi skall klara alla de andra uppgifterna vi har satt oss före - att få fart på landets ekonomi och framför allt att bekämpa den höga arbetslöshet vi ärvde av den borgerliga regeringen. Jag vill bara påminna om ett antal åtgärder som gäller sysselsättningen. Det gäller åtgärder som regeringen har vidtagit och åtgärder som står i begrepp att bli genomförda. Åtgärden att besätta de tillfälliga arbetena i den offentliga sektorn med äldre människor tidigareläggs nu. Det betalas ut en extra dusör för att göra det hela lockande. Detta är en åtgärd som ännu inte trätt i kraft, men som mycket snart kommer att börja verka. Regeringen genomför lättnader i dubbelbeskattningen för små och medelstora företag. Detta har ännu inte trätt i kraft, men jag är övertygad om att det kommer att få effekt under nästa år och framåt i tiden. Samma sak gäller de sänkta arbetsgivaravgifterna med tyngdpunkten på de mindre företagen. Det är också en åtgärd vi ser framför oss och som kommer att få effekt. Vi sänker skatten på förmånsbilar. Det är inte bara en miljövänlig åtgärd och en åtgärd som gör att man får betala mera om man kör längre sträckor. Det är en stimulans till svensk bilindustri och till sysselsättningen i den branschen. Den kommer att få effekt nästa år när den genomförs. Vi har de tre stora miljardprogrammen för miljön, för Östersjön och för näringslivsutvecklingen. De har inte kommit i gång riktigt ännu, men de kommer att få stor effekt framöver. Vi har det största utbildningsprogrammet i svensk historia genom en satsning på vuxenutbildning och en utbyggd högskola. Det är en unikt omfattande satsning som inte bara är till stor hjälp för de människor som skall gå igenom utbildningen. Den kommer också att minska arbetslösheten och ge Sverige bättre tillväxt i framtiden. Vi lanserar investeringsstöd för att bygga 15 000 nya studentbostäder. Det kommer att vara en stimulans till byggbranschen och naturligtvis även en hjälp för de många nya studenter som skall få utbildning. Vi bygger ut miljöersättningsprogrammet som är ett stort stöd till landsbygden. Det ger oss också 300 nya miljoner årligen från EU-budgeten. De tillförs oss utifrån och kommer naturligtvis också att ha stor betydelse. Vi genomför förändringar av arbetsrätten som innebär att det blir lättare att anställa folk i en konjunkturuppgång. Det är precis den situation vi står inför. Undersökningar som har gjorts tyder på att ganska många små företagare faktiskt planerar att anställa folk i den här konjunkturuppgången. Detta är kopplat till dessa förändringar. Den stora stimulansen som kommer och som alltför ofta glöms bort är effekterna av den sjunkande räntan. När Bo Lundgren satt i regeringen gav betyget på den regeringen skyhöga räntor. Vi har fått ned räntorna mycket kraftigt under den här tiden. Jag tror att vi får en fortsatt nedgång. Det är klart att det är en stimulans till ökad sysselsättning.

Fru talman! Till skillnad från Bo Lundgren har jag faktiskt en viss erfarenhet av att jobba i näringslivet. Det är en nyttig erfarenhet för mig som jag har stor glädje av. Jag skäms inte för den. Bo Lundgren har väl mest ägnat sig åt att skriva moderata partipamfletter. Det ger naturligtvis en oerhörd insikt i vilka villkor som är gynnsamma för en bra utveckling i det svenska näringslivet. Vi fick höra här att räntan var låg i februari 1994. Det är mycket intressant. Jag kan riktigt se framför mig hur en moderat politruk har letat i statistiken och hittat en dag i februari 1994 när räntan var låg. Men Bo Lundgren förtiger eller känner inte ens till att vi hade en våldsam ränteökning efter februari 1994. Förtroendet för den borgerliga regeringen försvann totalt. Det var en våldsam räntestegring efter februari 1994, eftersom man då såg att den regeringen inte skulle komma att göra något. Den hade gett upp och tappat kontrollen över utvecklingen. Därför var räntan på en skyhög nivå under valrörelsen, Bo Lundgren. Det är den mycket höga räntan som vi sedan successivt har nedbringat genom vår ekonomiska politik. Det är sanningen. Att ljuga med statistik genom att plocka fram enstaka månadssiffror visar bara hur svag argumentationen är. Sedan håller jag med Bo Lundgren om att när det går dåligt - det må vara i landets politik eller i ett företag - skall man byta ut ledningen. Det var vad det svenska folket gjorde i valet 1994. Nu håller vi på att röja upp i konkursboet. Vi har kommit en bra bit på vägen när det gäller statsfinanserna. Vi skall klara de andra uppgifterna också. Men jag vill säga redan nu att en mandatperiod inte räcker för att röja upp i detta träsk. Vi behöver mer tid. Vi behöver, och vi skall få, väljarnas mandat för en fortsatt socialdemokratisk politik så att vi klarar målet att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 och så att vi klarar att få fart på det här landet igen. Jag är övertygad om att vi klarar den saken.